Herr talman! Än en gång vill jag tacka försvarsministern för det positiva svaret på min fråga. Jag vill ge ytterligare en aspekt på islossningen i Torneälven. Torne älv har som framgått stora potentiella vattenkraftsresurser. En utbyggnad av vattenkraften har på sina håll föreslagits. Det skulle ge energi och arbetstillfällen till en av arbetslöshet och avfolkning hårt drabbad bygd. Det skulle också innebära att denna typ av naturkatastrofliknande islossningar eliminerades. Emellertid har i Finland och Sverige beslut tagits att den mäktiga gränsälven skall fritt få flöda. Då kan det också synas rimligt att folkhushållet tar på sig de kostnader som åsamkas ekonomiskt svaga kommuner och enskilda, kostnader som åsamkats för att förhindra en naturkatastrof i samband med årets våldsamma islossning.

Herr talman! Hugo Bergdahl har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att mark och anläggningar vid f. d. Västmanlands flygflottilj skall få en vettig användning. Frågan om hur de delar av flygflottiljens mark och byggnader som inte Nr 156 ingår i den flygbas som staten behåller skall kunna användas har liksom vid Måndagen den andra flottiljavvecklingar visat sig vara svårlöst. Länsstyrelsen i Västman = 2g maj 1984 lands län och högskolan Eskilstuna/Västerås har i februari 1984 framlagt förslag om att utnyttja anläggningarna för ett nytt utbildningscentrum med ; Om den framtida inriktning på olika teknikområden, bl.a. flygunderhållsteknisk utbildning. användningen av Enligt detta förslag skall Västerås kommun stå som huvudman för den Västmanlands flygföreslagna verksamheten. Förslaget bereds f.n. inom regeringskansliet. flottiljs anlägg Huvudproblemet ligger i finansieringsfrågan, eftersom förslagets genomföningar rande förutsätter betydande ekonomiska insatser. För att lämna dörren öppen även för andra möjligheter har regeringen uppdragit åt fortifikationsförvaltningen att undersöka om det inom den privata sektorn föreligger något intresse för att överta mark och byggnader vid flottiljen. En eventuell sådan överlåtelse förutsätter naturligtvis att vederbörandes planer för områdets utnyttjande är förankrade hos kommunen. Fortifikationsförvaltningens undersökningar har visat att det föreligger intresse från flera håll. Det inkomna materialet bearbetas f.n. Regeringen följer fortlöpande fortifikationsförvaltningens arbete med denna fråga. I avvaktan på regeringens ställningstagande beträffande förslaget om ett utbildningscentrum och beträffande vad undersökningarna om eventuella privata intressenter kan leda till kan jag för dagen endast uttala att jag givetvis kommer att fortsätta att verka för att det aktuella området så snart som möjligt får en vettig användning.

Herr talman! Jag tackar försvarsministern för svaret på min fråga. Men inte med bästa vilja i världen kan jag påstå att jag är nöjd med försvarsministerns svar. Jag tror att det är viktigt att kort belysa bakgrunden till besluten kring själva flygflottiljens avveckling. I april månad 1979, i samband med att riksdagen fattade beslut om att Västmanlands flygflottilj skulle läggas ned, uttalade en enig riksdag, på förslag av försvarsutskottet, att Västeråsregionen skulle kompenseras med statliga insatser för förlusten av flygflottiljen. Jag vill dock påstå att inget av de uttalade löftena hittills infriats. Herr talman! I detta sammanhang konstaterar jag följande: Genom att F 1 lagts ned är Västmanland ett av de få län i vårt land som saknar ett militärförband inom länets gränser. Vidare är den offentliga sektorn inom Västmanlands näringsliv liten. Det råder obalans mellan industri och servicenäringar. Vi i Västmanland har anledning att i nuläget vara djupt besvikna över att dessa tidigare löften om kompensation i fråga om sysselsättning m.m. trots fem år av tillgänglig planeringstid inte infriats. Ytterst är det ändock regeringen som får ta ansvaret för denna passivitet. Den nu nedlagda flygflottiljens område, med markarealer och ett omfattande lokalbestånd, står i dag mer eller mindre oanvänt. Risken finns att allt detta snabbt förfaller. Försvarsmininsterns svar klargör inte vilka konkreta planer som finns vare sig när det gäller att kompensera Västeråsregionen för 13 förlusten av F 1 eller när det gäller åtgärder för att disponera den nu nedlagda flygflottiljens markområden och det omfattande lokalbeståndet. Lokalt i länet har man redovisat ett stort intresse för Hässlös framtida användning. Länsstyrelsen i Västmanland -— precis som försvarsministern nyss konstaterat — liksom Västerås kommun och intressenter från näringslivet har vid mer än ett tillfälle gjort uppvaktningar. Man har begärt besked om möjligheterna att överta den nu nedlagda flygflottiljens anläggningar. Bl.a. Västerås kommun har redovisat olika användningsområden vid ett eventuellt övertagande av anläggningarna vid Hässlö. Det gäller då fler användningsområden än de som framkom i anslutning till försvarsministerns svar på min fråga. Men trots alla dessa insatser har man hittills inte nått något som helst resultat. Herr talman! Jag vill avslutningsvis ställa följande fråga till försvarsministern: Anser försvarsministern att det är försvarsdepartementet som har ansvaret och som bör ta initiativ till att någonting vettigt kommer till stånd när det gäller den framtida användningen av det område som tidigare disponerades av den nu nedlagda flygflottiljen i Västerås? Efter alla omgångar i det här sammanhanget tror jag att det skulle vara bra med ett klarläggande om vem som har det yttersta ansvaret för handläggningen av denna fråga.

Herr talman! Sven-Erik Nordin har frågat mig om jag är beredd att göra en sådan översyn av bestämmelserna att de värnpliktiga som vill fullgöra sin grundutbildning före högskolestudierna också garanteras detta. De speciella samordningsproblem som uppstår vid övergång mellan civil och militär utbildning är väl kända. Såväl inom försvarsdepartementet som inom utbildningsdepartementet bevakas dessa frågor fortlöpande. Grundproblemet för försvarets del är att den fredstida utbildningsorganisationens kapacitet inte kan varieras i takt med antalet 19-åriga män. Genom 1982 års försvarsbeslut utökades dock antalet värnpliktiga under grundutbildning med 7 000 fler för försvarsbeslutsperioden än vad som ursprungligen avsetts, i syfte att minska väntetiden för de just nu ovanligt stora årskullarna. Ett mindre antal värnpliktiga kan trots detta f. n. få vänta upp till tre år från inskrivningen. Målsättningen är att minimera detta antal. Någon garanti för att alla värnpliktiga skall få fullgöra sin utbildning vid för dem bästa möjliga tidpunkt är dock inte möjlig att utfärda.

Herr talman! Jag ber att få tacka försvarsministern för svaret på min fråga. Jag noterar att någon garanti inte är möjlig att utfärda. Jag vill dock i alla fall ta fasta på beskedet att frågan bevakas fortlöpande. Eftersom jag nu har tillfälle att kommunicera med försvarsministern vill jag framställa ett par frågor. Är informationen verkligen fullgod vid inskrivningstillfället? Så långt är det klart att den värnpliktige — genom informationsbroschyrer och muntliga samtal — får någorlunda klart för sig att det behövs starka skäl för att få anstånd med värnpliktstjänstgöringen. Men det klargörs inte lika tydligt — nej, uppenbarligen inte alls — att det heller inte är givet att den värnpliktige får göra färdig sin grundutbildning före högskolestudierna. Ett avslag i en sådan situation upplevs då av den värnpliktige som mycket egendomligt. Han känner naturligtvis inte till problemen med årsklasspucklar osv. Han befinner sig i den situationen att det inte finns jobb att få och att han kanske kommer in på universitetet. Den chansen tar den värnpliktige i det läget. Något år senare kommer sedan — mitt under studierna — en inkallelse till den första tjänstgöringen. I det läget får han uppleva att anstånd under pågående studier knappast ges — det är mycket sällsynt. Detta betyder att löftet om att få vänta upp till tre år inte fungerar i praktiken. Låt oss se litet framåt. Nog borde det väl vara möjligt att planera ramarna för fredstjänstgöringen så att dessa problem elimineras. Jag skulle vilja vända på det hela och säga: Skulle man inte kunna betrakta det som en rättighet för den värnpliktige att få göra sin första tjänstgöring redan det första året? Detta tror jag skulle betyda mycket för det som jag tror försvarsministern och jag är ense om: det är viktigt att dessa ungdomar inte i onödan kommer i kontroverser med samhället, och det är nyttigt för försvarsviljan att de känner med sig att samhället planerar för deras framtid på ett vettigt sätt.

Herr talman! Tore Nilsson har, mot bakgrund av att ett sjukvårdsbiträde skulle ha avskedats för att hon hade bett tillsammans med patienter, frågat mig om jag vill medverka till att anställningsskyddslagen ändras, så att det blir klart att ett avskedande i ett sådant fall strider mot lagen. Anställningsskyddslagen är klar när det gäller uppsägning eller avskedande på grund av en arbetstagares religion eller politiska uppfattning. Sådant får i princip inte förekomma. Undantag görs för särskilda fall som när en präst eller en person med en liknande befattning hos ett religiöst samfund inte längre delar samfundets religiösa uppfattning. Därmed är dock inte sagt att en arbetstagare utan begränsningar får bedriva politisk eller religiös verksamhet på sin arbetsplats. I vilken utsträckning sådant skall kunna få förekomma och vilka rättsliga möjligheter en arbetsgivare har att ingripa när det stör arbetet eller av andra skäl är olämpligt får avgöras från fall till fall. Att ett sjukvårdsbiträde ber tillsam mans med en patient som själv har önskat det kan inte vara felaktigt. Men det är klart att personalen på ett sjukhus inte kan ha full frihet att ta initiativ och söka påverka patienter eller anhöriga i religiösa frågor. Jag kan inte gå in på och känner f. ö. inte till enskildheterna i det fall som Tore Nilssons fråga avser. Jag vill dock påpeka att om arbetstagaren anser sig felaktigt behandlad kan hon liksom andra ta upp frågan med sin fackliga organisation eller föra saken till domstol. I anställningsskyddslagen anges inte i detalj vad som ligger i kravet på saklig grund för uppsägning. Man har i stället valt att dra upp vissa riktlinjer i lagmotiven och låta kravet från fall till fall utmejslas i rättspraxis. Jag anser att detta är en lämplig ordning och har inte för avsikt att verka för någon förändring.

Herr talman! Tore Nilsson, som är frågeställaren, är inte i Stockholm i dag, och jag har därför blivit ombedd att tacka för svaret, vilket jag gör nu. Jag vill naturligtvis inte försitta tillfället att kort kommentera både det som inträffat och statsrådets svar. Bakgrunden till denna affär är att en kristen anställd på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg fått sparken från sitt arbete därför att hon på begäran av en patient har bett till Gud. Vi säger att Sverige är ett kristet land, där största delen av befolkningen tillhör kyrkan. Vi har grundlagsfäst religionsfrihet. Hur kan då egentligen något sådant här få hända? Man ger en anställd sparken för att vederbörande blivit ombedd att tillsammans med en patient be en bön. Att be till Gud är en självklar del av den kristna livssynen. Egentligen är det inträffade helt ofattbart. I pressen har det framgått att bön naturligtvis skall tillåtas på sjukhus, men den som skall be skall vara sjukhusprästen. Med andra ord är det sjukhusprästen som skall ha monopol på Gud på sjukhuset. Det är klart att ingen sunt tänkande människa kan försvara det inträffade, och det gör inte statsrådet heller. Men svaret är, som det brukar vara när statsråd tycker att frågan är obehaglig och besvärande, undanglidande och dunkelt. En journalist har varit i kontakt med LO:s rättschef, som säger att det i ett sådant fall som jag har relaterat bör finnas ett anställningsskydd. Det håller också statsrådet med om. Men problemet i det aktuella fallet är enligt LO:s rättschef att den anställde inte tillhör facket. Nu vill jag spetsa till frågan litet grand genom att begära besked från arbetsmarknadsministern på två punkter. Kan verkligen en person — i det här fallet ett sjukvårdsbiträde som i övrigt sköter sitt arbete — avskedas från sitt arbete därför att hon efterkommer en begäran om bön? Skulle facket ha förhindrat ett avskedande om den anställde varit med i facket?
Herr talman! Svaret på den första frågan är självfallet nej, precis som jag sade i det tidigare anförandet. Om en anställd sköter sitt arbete bra, och om en patient tillsammans med den anställde vill be en kort bön, finns det absolut ingen som helst grund för ett avskedande. Den andra frågan är naturligtvis omöjlig för mig att besvara. Jag är inte facklig förtroendeman på sjukhuset i fråga. Jag tycker inte alls att den här frågan på något sätt är obehaglig eller besvärande, men självfallet kan man inte ta ställning till sådana här frågor enbart på grund av tidningsartiklar, utan man måste ha litet mer fakta i målet. Det finns en ordning i det här landet, som vi har bestämt tillsammans i den här riksdagen — Filip Fridolfsson och jag har båda varit med om att fatta detta beslut — om hur man skall handskas med sådana fall. Detta innebär att man kan vända sig till domstol och till en facklig organisation om man är med i en sådan. Jag känner inte till om den här kvinnan är med i en facklig organisation eller inte. Om en anställd som driver sin egen religiösa eller politiska uppfattning på ett sådant sätt att det stör verksamheten, att det är obehagligt och irriterande för sjuka människor, då kommer självfallet saken i ett annat läge. Då kan det naturligtvis finnas grund för att man diskuterar om den här människan sköter sitt arbete på det sätt som man skall göra om man har hand om andra människor, människor som är i en speciellt utsatt situation.

Herr talman! Svaret på den första frågan var klart och glädjande. Jag skall, fru statsråd, se till att det kommer i dagern. Det andra svaret var en massa ord utan klara distinkta besked. Den här frågan är mycket brännande, och jag förstår statsrådets svårigheter att klara sig ur den. Fackets makt är stor och växande, och det är oroande när man t.o.m. blandar sig i de anställdas kristna tro.
Herr talman! Facket har i detta fall inte blandat sig i de anställdas kristna tro; detta är en felaktig uppgift från Filip Fridolfsson!

Herr talman! Jag har relaterat vad LO:s rättschef i pressen har framhållit, att man inte kan göra någonting när vederbörande inte tillhör facket.

10.30.

Herr talman! Ingegerd Troedsson har med hänvisning till lagrådsremissen om statlig fastighetsskatt ställt några frågor till mig. I frågan berörs effekterna av skatten för bl.a. svenska kyrkan och andra kyrkliga samfund, Nobelstiftelsen samt ideella föreningar, som har till huvudsakligt ändamål att främja vård och uppfostran, bedriva hjälpverksamhet eller att främja vetenskaplig forskning, m.fl. Ingegerd Troedsson har i anledning härav frågat mig 1. om jag är medveten om effekterna för kyrkorna och de ovannämnda organisationerna och stiftelserna, om den planerade fastighetsskatten införs, 2. om regeringen i så fall har för avsikt att på annat sätt kompensera dem för fastighetsskatten. Förslaget till statlig fastighetskatt är under omarbetning. Jag är därför inte f.n. beredd att gå in i en diskussion om dess utformning eller verkan. Resultatet av detta arbete får avvaktas innan en sådan diskussion äger rum.
Herr talman! Jag får tacka finansministern för svaret. Min fråga gällde om finansministern var medveten om effekterna av den planerade fastighetsskatten för svenska kyrkan och andra kyrkliga samfund, Nobelstiftelsen, ideella föreningar och den allmännyttiga verksamheten samt om regeringen i så fall hade för avsikt att kompensera dessa. Sedan jag ställde min fråga har lagrådet yttrat sig över lagrådsremissen om statlig fastighetsskatt. I yttrandet sägs bl.a. att skatteförslaget inte föregåtts av någon sedvanlig utredning och inte heller varit föremål för det remissförfarande som regeringsformen föreskriver. Detta äger nog sin riktighet. I lagrådsremissen berördes nämligen över huvud taget inte vilka konsekvenser fastighetsskatten skulle få för allmännyttiga organisationers möjligheter att bedriva sin verksamhet. Efter vad jag förstår har man inte heller gjort någon utredning om detta. Exempelvis svenska kyrkan har 18 000 fastigheter. Effekterna för dessa tycks över huvud taget inte ha utretts. Regeringen avser inte att lägga fram någon proposition i vår. Förslaget skall omarbetas, och det är bra. Jag hoppas att regeringen vid närmare eftertanke skall avstå från att över huvud taget lägga fram någon proposition om en fastighetsskatt, bl.a. med hänsyn till de konsekvenser en sådan skulle få för kyrkan och de allmännyttiga stiftelserna.

Herr talman! Ingegerd Troedsson har frågat mig om jag har för avsikt att föreslå sådana ändringar i reglerna om inbetalning på särskilt investeringskonto att de bostadsförvaltande aktiebolagen kan använda de inbetalade beloppen för byggnadsinvesteringar samt omoch tillbyggnader. Det främsta syftet med lagstiftningen om särskilda investeringskonton är att främja investeringar som ökar företagens produktionskapacitet. Mot denna bakgrund får de särskilda investeringsfonderna — i likhet med andra investeringsfonder — inte utnyttjas för investeringar i bostadsfastigheter. Jag anser det inte motiverat att ändra reglerna på denna punkt.
Herr talman! Jag får tacka finansministern också för detta svar. Varken den allmänna investeringsfonden eller den särskilda investeringsfonden får användas för investeringar i bostadsfastigheter. Denna begränsning är särskilt olycklig i fråga om den särskilda investeringsfonden, eftersom inbetalning till den är obligatorisk om årsvinsten överstiger 1 milj.kr. Detta innebär bl.a. att fastighetsförvaltande aktiebolag genom tvångsavsättning till den särskilda investeringsfonden vid 1984 och 1985 års taxeringar blir av med pengarna under minst två år utan att erhålla ränta, även om de har behov av att göra investeringar för ny-, tilleller ombyggnader. Nu säger finansministern i svaret att främsta syftet med de särskilda investeringskontona är att främja investeringar som ökar företagens produktionskapacitet. Det är just precis vad som skulle ske, om fastighetsförvaltande aktiebolag gör ny-, tilleller ombyggnader. Men trots det anser inte regeringen det motiverat att ändra reglerna på denna punkt. De särskilda investeringsfonderna skall inte få användas för dessa ändamål. Med tanke på att byggarbetslösheten är rekordhög, den högsta sedan 1950-talet, borde det väl finnas all anledning att understödja bygginvesteringar i stället för att som i det här fallet motarbeta sådana genom att först dra in pengar till investeringsfonderna och sedan inte låta pengarna användas för detta ändamål. Enligt lagstiftningen om särskilda investeringsfonder kan emellertid regeringen medge återbetalning av pengarna tidigare, om det finns synnerliga skäl. Bör då inte, herr finansminister, byggarbetslösheten tillsammans med de fastighetsförvaltande bolagens behov av investeringar i ny-, tilloch ombyggnader — det är ju de enda investeringar de har — vara sådana synnerliga skäl?

Herr talman! Rolf Rämgård har frågat mig om vad jag vill göra för att komma till rätta med det enligt hans mening uppenbart orimliga förhållandet att kommunala bolag kan få betala hög vinstdelningsskatt trots att de har små eller t.o.m. inga vinster. Börje Hörnlund har frågat mig om jag avser att vidta åtgärd för att förhindra att Sveriges kommuner och landsting vidtar skatteplanering av sådan art för sina kommunala bolag att vinstdelning till löntagarfonder undviks. Börje Hörnlund har också frågat mig om kommunerna skall vidta skatteplanering i sådant syfte. Jag besvarar interpellationen och frågan i ett sammanhang. Rolf Rämgård har bl.a. gjort gällande att den reala metoden att beräkna vinstdelningsunderlaget slår hårt mot företag med litet eget kapital och stora skulder, att till denna kategori av företag hör många kommunala företag som bildats för att främja småföretagsamheten och för att utveckla inhemska energikällor, att företag som ägs av samma kommun får tillgodoräkna sig endast ett fast fribelopp om 500 000 kr., att ett visst kommunalt fastighetsbolag skulle få betala 150 000 kr. i vinstdelningsskatt trots att resultatet var O samt att detta är ett exempel på vad som kan inträffa när ogenomtänkta lagstiftningsförslag hastas fram och inte heller får genomgå normalt remissförfarande. Jag vill först kommentera den sista att-satsen. Det finns knappast någon ekonomisk-politisk fråga som blivit föremål för en så omfattande och förutsättningslös debatt som frågan om löntagarfonder. Vad gäller vinstberäkningen byggde vinstdelningsgruppens förslag på det förslag som realbeskattningsutredningen lagt fram. När regeringen tog ställning hade den tillgång till remissinstansernas synpunkter på båda förslagen. Saken var alltså väl belyst. När Rolf Rämgård använder ordet vinst avser han nominell vinst. Vid remissbehandlingen har allmänt vitsordats att ett realt vinstmått är mer rättvisande. Ett sådant vinstmått förutsätter att hänsyn tas till att skulderna i reala termer minskar i takt med inflationen. Accepterar man detta är det inte på något sätt orimligt att ett företag kan få betala vinstdelningsskatt trots att företaget har liten eller ingen nominell vinst. Nu gäller Rolf Rämgårds interpellation inte företag i allmänhet utan kommunala företag. Fastighetsinnehavet hos dessa företag är ofta av permanent karaktär. Den reala vinst som görs på skuldsidan motsvaras då inte ens på lång sikt av några realiserade värdestegringsvinster. Vinstdelningsskatten kan i sådana fall påverka företagets likviditet och soliditet på ett negativt sätt. Problemet är dock av begränsad räckvidd. Skattesatsen är så pass låg som 2096. Vidare undantas ett fribelopp från vinstdelning. Fribeloppet är antingen lönebaserat eller fast . Vad gäller det fasta fribeloppet behandlas företag mellan vilka det råder intressegemenskap som ett enda företag. De olika företagen inom gruppen får alltså inte var sitt fast fribelopp. Intressegemenskap föreligger om det är fråga om moderoch dotterföretag eller företag under i huvudsak gemensam ledning. I vad mån en kommuns olika företag alltid — oavsett de faktiska ledningsförhållandena — skall ses som en enhet får avgöras av praxis. Jag är alltså på denna punkt inte beredd att uttala mig lika kategoriskt som Rolf Rämgård. Sammanfattningsvis vill jag besvara Rolf Rämgårds interpellation med att jagf.n. inte avser att ta initiativ till några åtgärder som berör de kommunala företagens roll i vinstdelningssystemet. Vad gäller Börje Hörnlunds fråga vill jag anföra följande. Det ankommer inte på mig att ta ställning till hur kommunerna skall organisera sitt fastighetsinnehav. Varje företagsform har sina fördelar och nackdelar. Det finns ingen anledning att räkna med att vinstdelningsskatten kommer att leda till omfattande organisatoriska ändringar hos kommunerna.

Herr talman! Jag vill först tacka finansministern för svaret på min interpellation. Självfallet är jag inte nöjd med svaret. Från centerns sida har bl.a. jag vid flera tillfällen, inte minst här i kammaren, avvisat löntagarfondsförslaget, åtminstone i den tappning som en majoritet av socialdemokrater och kommunister drev igenom i riksdagen. Nu kan vi på olika nivåer skönja en del av konsekvenserna av löntagarfonderna. Finansministern konstaterar i sitt svar att dessa varit föremål för en omfattande och förutsättningslös debatt. Ja visst, det är sant. Hur många är inte de förslag som lagts fram och som sinsemellan varit mycket olika? Vad jag menar med att lagen hastats fram är att utarbetandet av det slutliga löntagarfondsförslaget inte föregicks av en statlig utredning i sedvanlig ordning, utan förslaget arbetades fram i kanslihuset. När det sedan var dags för remissinstanserna att göra sin bedömning fick de inte särskilt lång tid på sig för att studera förslaget i fråga. Ett bevis på detta är den reala vinstberäkningsmetod som kommunerna nu reagerar emot. Man har här fullständigt överraskats. Såvitt jag vet var det ingen från kommunernas sida som påtalade detta i samband med att löntagarfondsförslaget remissbehandlades. Enligt tidningsuppgifter kände man inte heller på LO till konsekvenserna av vinstdelningsskatten när det gäller de kommunala bolagen. Min interpellation gäller de kommunala företag som i första hand förvaltar fastigheter. Dessa är, som finansministern konstaterar i sitt svar, oftast av permanent karaktär. Man kan således inte räkna med några reala värdestegringsvinster. Vinstdelningsskatten blir alltså en ytterligare skuldbörda som tär hårt på företagens innehav av likvida medel. Detta framgår också av de enkätsvar som Kommunförbundet erhållit från kommunerna. Kommunförbundet har uppmanat kommunala företag att göra en preliminär beräkning av vinstdelningsskatten för 1984. 284 kommuner har gjort en sådan beräkning. Därav framgår att kommuner som inte äger aktiebolag eller ekonomiska föreningar är 55 stycken. Kommuner som äger aktiebolag eller ekonomiska föreningar, men som genom ett fast fribelopp beräknas slippa betala vinstdelningsskatt, är 41 stycken. Det är således 188 kommuner som berörs av vinstdelningsskatten. Den vinstdelningsskatt som man har att betala har i nämnda enkätsvar beräknats till 71,2 milj.kr. för de kommunala företagen och till drygt 1 milj.kr. för Kommunförbundets egna företag. Enligt Kommunförbundet har man här räknat mycket lågt. Man räknar nämligen med en ökning till uppemot 100 milj.kr. Vidare framgår det av enkätsvaren att det varit svårt att beräkna vinstdelningsskatten med den nya teknik som är svår att beskriva på grund av skattens benämning. Tanken går nämligen till redovisad vinst, trots att skatteeffekten snarast är att finna i företagens skuldbelastning. Vid en genomgång av enkätsvaren finner man också att det är de företag som förvaltar byggnader som främst drabbas av den här skatten — typ industrihotell, som i sin tur skall hysa in framför allt små företag. Vidare framgår det att det finns små kommuner som redovisar stora belopp att betala, medan stora kommuner inte redovisar någon skatt alls att betala. Detta synes vara att hänföra till den nyss anförda svårigheten att beskriva beräkningssättet och antyder en kraftig underskattning av skatt att betala. Min fråga till finansministern blir då: Är de nu föreslagna reala redovisningsmetoderna att anse som god redovisningssed i stället för den nuvarande nominella metoden? Realbeskattningsutredningen, som finansministern har refererat till i sitt svar, byggde på att man helt skulle övergå till s.k. real beskattning. Något sådant lagförslag har emellertid inte lagts fram för riksdagen. Som läget är nu får vi i stället två redovisningssystem i bolagen, vilket i sig komplicerar och försvårar hanteringen. Å ena sidan har vi hittills gällande praxis med nominell redovisning, å andra sidan löntagarfondslagen om vinstdelningsskatt som bygger på den s.k. reala metoden. Om man sedan skulle övergå till koncernbegreppet, vilket finansministern också talar om i sitt svar, kan man konstatera att Svenska kommunförbundet och kommunerna har tolkat lagen om vinstdelningsskatt så, att koncernbegreppet måste användas på de kommunala bolagen vid fastställande av vinstdelningsskatt. Detta innebär i korthet att tillämpningen beträffande det s.k. fribeloppet kan ske endast på två sätt. Enligt lagen skall vinstdelningsskatten utgöras av 2096 av vinstdelningsunderlaget, det underlaget utgör bolagets reala vinst till den del som vinsten överstiger fribeloppet, och fribeloppet utgör 6 26 av bolagets lönekostnader, det lönebaserade fribeloppet, eller 500 000 kr., ett fast belopp. Om företaget däremot ingår i en koncern, får de tillsammans endast tillgodoräkna sig ett fast fribelopp eller, om koncernen använder det lönebaserade fribeloppet, måste alla i koncernen ingående bolag använda sig av det lönebaserade fribeloppet. Dessa kommunala bolag, som ofta inte har så många anställda, måste därför troligtvis använda sig av det fasta fribeloppet. Här ingår bl.a. fastighetsförvaltande bolag och energibolag, som har relativt få anställda. Om de kommunala bolagen räknas som en koncern kommer alltså det fasta fribeloppet på 500 000 kr. att fördelas på samtliga kommunala bolag. Effekten av denna regel blir större om de kommunala bolagen endast är förvaltande till sin karaktär. Det blir alltså en orättvis fördelning mellan förvaltande bolag och andra bolag. Företagen har då ofta en situation med låga omsättningstillgångar och stora korta och långa skulder. I och med den reala beskattningsmetoden blir underlaget för vinstdelningsskatt ändå stort, och det blir ännu större då möjligheten till fast fribelopp fråntas. Även om det rör sig om ett lågt belopp på 20 Zo kommer detta att slå hårt på just dessa bolag.

Kommunförbundet har gjort en s.k. negativ tolkning av denna lagtext och menar att de kommunala bolagen har en intressegemenskap och en i huvudsak gemensam ledning. Kommunförbundet menar vidare att de kommunala bolagen tidigare varken i aktiebolagslagen eller i kommunalskattelagen har behandlats som koncerner. Nu säger finansministern i sitt svar att han inte vill uttala sig lika kategoriskt som jag när det gäller kommunernas tolkning av huruvida kommunala bolag är att betrakta som passiva koncerner i detta fall. Finansministern menar att man får avgöra detta från fall till fall. Får jag tolka finansministern så, att kommunerna och deras olika bolagsbildningar kan lämna in någon form av dispensansökan till finansdepartementet för att få besked om huruvida det går att dra av hela fribeloppet eller ej. Det vore bra om finansministern ville förtydliga sig på den punkten. Jag tror att det finns ett betydande intresse för detta hos landets kommunalmän.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

Han upptäckte att det för Skellefteå kommuns egna bolag innebar en inbetalning till löntagarfonderna med ca 2,2 milj.kr., och det för ett enda år. Liksom en god s.k. kapitalist började han genast leta efter kryphål i systemet. Bolagsformen, som tidigare av socialdemokraterna ansetts helt överlägsen för att driva viss kommunal affärsverksamhet, blev plötsligt mindre bra. Åtgärder vidtas nu för att föra över bolag till kommunalnämndsförvaltning. I sitt svar säger finansministern i dag att han inte vill ta ställning till hur kommuner och landsting skall organisera sina företag. Men en av de nyvalda fondstyrelseledamöterna i löntagarfond Nord säger att finansdepartementet välsignat den socialdemokratiska kommunledningens åtgärder. Jag vill därför ändå fråga finansministern om han anser att det räcker med att privata och kooperativa företag samt ekonomiska föreningar skall betala vinstdelningsskatterna. De torde inte kunna krypa ur systemet lika lätt som Skellefteå kommun. Finansdepartementets besked till Skellefteå kommun måste rimligen tolkas som en uppmaning till andra kommuner att söka organisationsformer som gör att vinstdelningsskatt inte behöver betalas in till löntagarfonderna. Till sist är det intressant att se att ett socialdemokratiskt kommunalråd, som talat sig mer än varm för fondernas förträfflighet, omedelbart vidtar åtgärder för att undandra fonderna kapital, när det står klart att det är den egna verksamheten som berörs av beslutet.
Herr talman! Det får kanske ses som ett utslag av finansministerns skämtlynne när han påstår att frågan om löntagarfonderna varit föremål för en omfattande och förutsättningslös debatt. Det har i stället gällt att fullfölja socialiseringslöftena, vilka konsekvenserna än må bli. Lagrådet har också påpekat att remissinstanserna inte har fått möjlighet att i ett sammanhang bedöma de olika utredningar som låg till grund för propositionen. När det gäller vinstdelningsskatten betraktas inflationsurholkningen av ett lån som en inkomst. Men vinstdelningsskatten tar inte någon som helst hänsyn till om också tillgångarna och skattebetalningsförmågan ökar i takt med inflationen. Så är som bekant inte alltid fallet, det kanske t.o.m. är tvärtom. Men ju högre inflationen blir och ju större skulder ett aktiebolag har desto hårdare kan de drabbas av vinstdelningsskatten. Det gäller också om företaget år efter år redovisar förlust. Problemet är inte på något sätt av den begränsade räckvidd som finansministern talar om. Något senare i dag får jag svar från bostadsministern på en fråga som också gäller vinstdelningsskatten. I det fallet handlar det om vinstdelningsskattens effekter på fastighetsförvaltande privata aktiebolag. Dessa kan drabbas mycket hårt av vinstdelningsskatten, trots att den hyresledande allmännyttan inte bara har förmånen av högre räntesubventioner utan också helt slipper vinstdelningsskatt. AB Stadsfastigheter, som har ett hyresbestånd som liknar allmännyttans, beräknas i år belastas med 3 milj.kr. i vinstdelningsskatt, trots att bolaget inte går med vinst. Som bekant får man vid beräkningen av vinstdelningsskatten inte heller göra resultatutjämning mellan år med vinst och år med förlust. Det skulle vara intressant att få veta vilket råd finansministern ger kommunerna som skall ut med övervinstskatt på ca 100 milj.kr. för de kommunala industrihotellen, trots att dessa i allmänhet inte uppvisar vinst. Skall de höja kommunalskatten för att få råd att betala vinstdelningsskatten, eller skall någon annan verksamhet i stället få stryka på foten för att kommunerna skall ha råd att betala vinstdelningsskatt? Att höja kommunalskatten är som bekant en möjlighet som de privata Nr 156 fastighetsaktiebolagen inte har. Om de i stället lånar upp ännu mer pengar för att ha råd att betala vinstdelningsskatten, betyder det att skulden ökar. Det betyder att de året därpå kommer att drabbas av ännu högre vinstdelningsskatt. Om bolagen alltjämt inte går med vinst måste de låna ännu mer för att få ihop till vinstdelningsskatten, vilken då stiger ännu mer. Exemplen med de kommunala bolag som interpellationen gäller visar att det är orimligt att dessa bolag skall behöva betala vinstdelningsskatt till staten. Exemplen visar också att det från konkurrenssynpunkt skulle vara precis lika olämpligt om de kommunala bolagen men inte motsvarande privata bolag slapp vinstdelningsskatten. Det visar också exemplet med allmännyttan som går fri, medan privata fastighetsförvaltande bolag drabbas. Slutsatserna, herr talman, borde vara: Avskaffa den krångliga, orättvisa och blint slående vinstdelningsskatten, det räcker med en bolagsskatt! Den andra slutsatsen borde vara att det också gäller att avskaffa löntagarfonderna.

Herr talman! Först en reflexion med anledning av de borgerliga ledamöter | nas intresse för att nu diskutera löntagarfonderna och deras olika egenskaper. Rolf Rämgård, Börje Hörnlund och Ingegerd Troedsson avvisar alla min förutsättning för den här diskussionen, nämligen att löntagarfonder har diskuterats i åtskilliga år och att möjlighet har funnits för alla att ge sina synpunkter på de förslag som så småningom förelades riksdagen. Jag tycker att detta i särskilt hög grad gäller företrädarna för de tre borgerliga partier som inbjöds av regeringen i särskild ordning för att diskutera löntagarfonderna och deras konstruktion. Då fick vi beskedet att man över huvud taget inte var beredd att göra det, man ville inte diskutera någon enskild del av ett förslag som man i sin helhet bekämpade, dvs. man demonstrerade för allt folk att man inte ville ha någon debatt om löntagarfonderna annat än från den utgångspunkten att de i sin helhet skulle omintetgöras. Men nu beklagar man att man inte fått vara med och diskutera detaljer och enskildheter i löntagarfondsförslaget. Särskilt konsekvent är ju inte handlandet, men den politiska taktiken begriper man ju. Om den är så särskilt lyckad är en annan fråga. Nu är särskilt Rolf Rämgård och Ingegerd Troedsson upprörda över att kommunerna skall betala 71 milj.kr., vilket anges i den här enkäten, i vinstdelningsskatt. Ingegerd Troedsson säger att hon nu vill veta vilket råd jag har att ge till kommunerna. Skall de höja kommunalskatten eller skall de minska andra utgifter för att få råd att betala vinstdelningsskatten? Låt mig då, herr talman, påminna om vad moderata samlingspartiet i sina motioner och i sin reservation till finansutskottets betänkande vill att staten skall göra med kommunerna, nämligen att dra in 7 000 milj.kr. från 25 kommunerna. Om Ingegerd Troedsson nu anser att kommunerna måste få råd om hur de skall klara 71 miljoner, måste väl de råden vara ännu mer dyrköpta och angelägna när det gäller hur de skall klara de 7 000 miljoner som moderaterna vill dra in. I samma dilemma befinner sig också Rolf Rämgård. Centern vill dra in 3 000 miljoner från kommunerna genom att blint skära ned alla statsbidragen med 1096. Nu är tydligen den kommunala ekonomin i total gungning, därför att de kommunala bolagen fördelade på 188 kommuner skall betala 71 miljoner. Såvitt jag förstår innebär det att mindre än 500 000 kr. per kommun skall betalas i vinstdelningsskatt. Till Börje Hörnlund vill jag säga att någon kontakt mellan mig och Skellefteå kommun i fråga om hur kommunen skall organisera sin fastighetsförvaltning inte har ägt rum. Några välsignelser har såvitt jag vet inte utdelats, varken för den ena eller den andra åtgärden. Vi brukar dessutom uttrycka oss på ett något mera världsligt sätt än att använda oss av till välsignelsens nivåer upphöjda besked — både till medborgare och landets kommuner. Herr talman! Jag anser att vi nog närmare bör få se konsekvenserna av de nu påstådda allvarliga problemen för kommunerna, innan vi vidtar några som helst förändringar. Till Rolf Rämgård vill jag slutligen säga att frågan om hur begreppet intressegemenskap skall tolkas är, såvitt jag förstår, en sak som kommer att avgöras i praktiken. Därför tycker jag att Kommunförbundet dragit sina slutsatser väl hastigt lika väl som Rolf Rämgård har gjort det.
Herr talman! När finansministern nu försöker göra en s.k. kringgående rörelse för att komma ifrån problemet genom att hänvisa till att de borgerliga partierna inte var beredda att delta i något rundabordssamtal om löntagarfondernas införande, är detta ett sätt att försöka smita undan frågeställningen. Att vi nu får en ny debatt i ämnet beror på att man konkret erfar konsekvensen av löntagarfondsförslaget och hur vinstdelningsskatten reellt slår på olika nivåer. På det område som min interpellation rör - kommunerna —- är min frågeställning om man skall tillämpa två redovisningsmetoder i fortsättningen. Det är ju en fråga som det vore intressant att få svar på: Skall man använda den s.k. nominella metoden eller den reala metoden. Hittills har kommunerna använt den nominella metoden i sina redovisningar även för fastighetsbolag och alla andra bolag i kommunen, lika väl som enskilda företag har gjort det. Nu skall man helt plötsligt jämsides lägga upp en real redovisning. Det innebär naturligtvis krångel och byråkrati för kommunen och även för företagen. Jag tycker det vore renhårigast, vilket jag också antydde i min interpellation, om detta hade framgått för riksdagen samtidigt som regeringen framlade sitt förslag om löntagarfonderna och den reala redovisningsmetoden som byggde på realskatteutredningens förslag. Det hade varit renhåri gast att säga att man skall ha en viss metod. Nu blir det ett sammelsurium av alltihop. Man vet inte vilket ben man skall stå på. Kommunerna har tagits med fullständig överraskning. Det är inte bara de borgerliga partierna som inte har kunnat förutsätta att dessa redovisningsmetoder skulle komma att användas. Det är framför allt kommunerna och deras jurister som inte tidigare har sett att detta kommer att slå så hårt. LO har, vilket jag också har redogjort för, inte heller anat just den här komplikationen. Så visst finns det anledning till ytterligare debatt om det här krångliga löntagarfondsförslaget. Det riktiga vore att lägga ned hela löntagarfondsfrågan och riva upp beslutet, men det är nu inte möjligt, såvitt jag förstår. Vidare hänvisar finansministern till våra förslag i årets budget och menar att de går ut på att 3 miljarder kronor dras undan för kommunerna och att statsbidragen minskar med 10 96 rakt över. Det är ett felaktigt påstående, därför att vårt förslag liksom regeringens går ut på en viss indragning av bidragen till juridiska personer. Men vi ger inte tillbaka något till kommunerna, därför att vi anser att den ordning vi föreslår verkar skatteutjämnande. Däremot drar regeringen in 1 20 av skatteutjämningspengarna. Med sitt förslag om vinstdelning och andra förslag, såsom indragning av likvid från kommunerna vilken sedan deponeras i riksbanken, tar staten tillbaka och tär på den kommunala likviditeten. Finansministern har därför ingen anledning att påstå att centern har bidragit till att underminera den kommunala ekonomin. Det förhåller sig precis tvärtom.

Herr talman! Kommunerna blev, om jag får uttrycka mig litet folkligt, utan tvivel tagna på sängen när det gäller denna vinstdelningsskatt för kommunala bolag. De upplever nämligen inte att de gör några vinster på sina kommunala bolag. Därför trodde de inte heller att de skulle råka ut för någon vinstdelningsskatt. Den här skatten berör framför allt industrihotell, som oftast går ganska dåligt sett ur kommunal synpunkt. Den berör vidare fjärrvärmeföretag. I båda fallen leder skatten till högre taxor eller högre hyror. Nu vet jag att Kommunförbundet håller på att författa en skrivelse till finansministern i vilken man anhåller att alla de kommunala bolagen, vart och ett för sig, skall få rätt till ett skattefritt bottenbelopp. Det blir intressant att se hur den skrivelsen besvaras från finansdepartementet. Så till frågan om vad finansministern har sagt till Skellefteå kommun. I lördagsnumret av tidningen Norra Västerbotten finns infört vad man har frågat den nye styrelseledamoten vad gäller hans uppfattning om kommunens agerande. Han svarar att han inte har någonting emot det. Jag kommer inte exakt ihåg ordalydelsen. Möjligen fanns ordet ”välsignad” inte med, men det skulle måhända ha kunnat vara med, eftersom finansdepartementet var medvetet om och fullt till freds med det som skulle hända i Skellefteå kommun. Jag förutsätter att finansministern har fått den informationen från kommunens ledning.

Herr talman! Även om det inte hör till interpellationsdebatten, påbjuder välartigheten att jag något tar upp detta med kommunerna och samhällsekonomin. Det är alldeles riktigt, herr finansminister, att vi har föreslagit betydande neddragningar av de statliga bidragen till kommunerna. Men vi har föreslagit detta på ett sådant sätt att det skall slå rättvist över kommunerna. Det är också alldeles riktigt att vårt mål är nolltillväxt och skattestopp i kommunerna av samhällsekonomiska skäl. Dock har vi samtidigt förslag för att höja skatteunderlaget. Vi säger t.ex. nej till den 2-procentiga löneskatten och till att man försämrar skatteutjämningen, vilket är en av de metoder regeringen har valt. Socialdemokraterna däremot erkänner inte att de vill dra ned på verksamhetsökningen i kommunerna. Det är ganska betecknande att finansministern ägnar sig åt att diskutera min frågeställning om vilket råd han vill ge kommunerna. Men något svar fick jag inte. Det är ju alldeles klart att omprioriteringar och skattehöjningar är metoder som inte står fastighetsförvaltande privata bolag till buds när det gäller att betala vinstdelningsskatten. Vi ångrar inte, herr finansminister, att vi inte ställde upp och debatterade löntagarfondernas utformning. Självfallet kommer vi alltid att avvisa varje förslag om en successiv fondsocialisering av näringslivet. Vi beklagar inte heller att vi inte har varit med och diskuterat detaljerna. Vi kommer däremot att tillåta oss att om och om igen, så länge vinstdelningsskatten består och så länge löntagarfonderna består, att brännmärka konsekvenserna. Jag tycker att den fråga som debatteras i dag just visar orimligheterna i det hela. Många socialdemokrater har tidigare tyckt att fonderna är bra. Men när finansieringen av fonderna visar sig drabba deras egna kommuner, är fonderna helt plötsligt inte längre lika bra. Skall vi sträva efter neutralitet mellan olika bolagsformer, mellan kommunal och enskild verksamhet, visar den debatt som har förts i dag utomordentligt väl att vinstdelningsskatten ytterligare försvårar neutraliteten. Vilken lösning man än väljer, kan man inte nå ett varaktigt hållbart resultat. Jag tillåter mig, herr talman, att om igen dra min slutsats: Den enda lösningen är att avskaffa vinstdelningsskatten och löntagarfonderna.

Herr talman! Paul Lestander har frågat mig vilka åtgärder regeringen är beredd att vidta för att lägga grund för en mer självständig industripolitik och mera inhemsk komponenttillverkning i Sverige. Inledningsvis vill jag rent allmänt säga att det är angeläget att Sverige, som en högt utvecklad industrination, har en viss självständig kapacitet när det gäller tillverkning av viktiga insatsvaror och komponenter. Detta är särskilt angeläget i ett läge, då det finns tecken på att vissa länder vill begränsa exporten av avancerad teknik, något som allvarligt skulle komma att skada vårt internationella samarbete på detta område. Ett viktigt och aktuellt område är halvledartekniken. I Sverige finns f.n. två större inhemska producenter av halvledarkomponenter och ett flertal företag, som konstruerar och tillverkar system, baserade på olika halvledarkomponenter. Konkurrensen vid produktion av halvledarkomponenter har hittills inneburit att långa serier, s.k. standardkomponenter, varit nödvändiga för att erhålla lönsamhet. I detta läge har det varit svårt för svenska företag att hävda sig internationellt, eftersom dessa företags storlek inte möjliggjort serier av önskad längd. Under de sista åren har emellertid ny teknik lett till att lönsamhet går att uppnå vid kortare serier. Denna nya teknik, s.k. kundanpassade kretsar, innebär att komponenter kan specialanpassas till resp. användares behov. Prognoser visar att den relativa andelen av kundanpassade kretsar kommer att öka från dagens ca 10 20 av den totala andelen producerade integrerade kretsar till ca 50 20 år 1990. Vissa prognoser förutspår en ökning ända upp till 80 96. Kraftfulla insatser erfordras av såväl staten som svensk industri för att de nya möjligheterna skall kunna tas till vara. Så sent som i december förra året antog riksdagen på förslag av regeringen det nationella mikroelektronikprogrammet, som innebär en kraftfull och samordnad satsning på mikroelektronikområdet. Finansieringen av detta program har därefter tagits upp i regeringens propositioner om forskning och om industriell tillväxt och förnyelse, vilka kommer att behandlas här i kammaren inom kort. Kammaren kommer då också att behandla regeringsförslag, som mer generellt tar sikte på att stärka och utveckla svenska underleverantörers konkurrenskraft. Det gäller bl.a. förslaget om särskilda medel för teknikupphandling och underleverantörsutveckling. Även inom ramen för de regionala utvecklingsfondernas verksamhet föreslås ökade resurser för bl.a. underleverantörsutveckling. Avslutningsvis vill jag dock betona att målet inte är att Sverige skall vara oberoende av utländska komponenter eller annan utländsk teknik. Detta vore inte ett realistiskt mål. Målet är att vi långsiktigt skall minska vårt beroende.

Herr talman! Jag får först tacka industriministern för svaret.

För enskilda företag som Volvo och Luxor ligger importandelen av insatsvarorna på ca 70 Jo. En exportökning innebär följaktligen också en ganska stor importökning, så länge importandelen är så hög. Vårt utlandsberoende har aktualiserats på ett närmast skrämmande sätt i samband med de amerikanska signalerna om embargo vad beträffar den export från Sverige som är dataoch elektronikbaserad. USA visar på det sättet sin oerhörda dominans. Därtill kommer den västtyska Metallstrejken, som i och för sig har en väldigt positiv framtoning på det sättet att man kämpar för kortare arbetstid, vilket är värt att notera för alla arbetande människor. Men om de västtyska kapitalisternas motstånd inte kan brytas utan strejken fortsätter länge, blir följden att svensk industri drabbas mycket hårt. När det gäller embargopolitiken förhåller det sig på det sättet att det amerikanska utrikesdepartementet, CIA och andra ger order åt den svenska tullen. Tydligen ger också de elektronikexporterande företagen order åt svenska företag om hur de skall handla. Det tyder ju på att vårt beroende är oerhört stort.
Herr talman! Jag vill upprepa vad jag sade i svaret: Det är inte möjligt för Sverige att vara oberoende av utländsk teknik, detta på grund av de mycket stora investeringar som då skulle behöva göras inom en rad teknikområden. Men jag vill tillägga att det inte heller är önskvärt för Sverige att vara oberoende av den utländska tekniken, eftersom ju detta skulle innebära att behovet av samarbete med omvärlden minskar. Om vi snabbt vill fånga upp de nya rön och framsteg som görs i omvärlden, är det nödvändigt att vi har ett forskningsoch utvecklingssamarbete med omvärlden. Därför vill jag upprepa vad jag sade i svaret, att målet är att minska beroendet. Regeringen har här lagt fram ett antal förslag, som herr Lestander känner till. Det svar som herr Lestander fick var därför i grunden positivt. Mikroelektronikprogrammet är antaget av riksdagen, ett program som omfattar utbildning, grundforskning, målinriktad forskning och industriell utveckling och som har till syfte att just minska Sveriges beroende av import av teknik.

Jag vill tillägga följande: Riksdagen har nyligen begärt att ett förslag till ett nationellt informationsteknologiprogram skall redovisas. Detta förbereder vi nu inom regeringskansliet, och vi kommer i detta arbete att ta hänsyn till önskvärdheten av att minska beroendet av utländsk teknik. Slutorden till herr Lestander är alltså att det händer väldigt mycket på detta område till följd av ett antal åtgärder som regeringen har vidtagit.
Herr talman! Det är alldeles uppenbart att svaret på sitt sätt är positivt. Men samtidigt säger industriministern att det inte är meningen och inte är möjligt att göra oss helt oberoende. Självfallet skall vi inte leva i något tekniskt vakuum i detta land, men det är inte fråga om det i de tankegångar jag har framfört utan om att skapa en självständig nationell rörelsefrihet när det gäller industripolitiken. De överenskommelser som uppenbarligen finns mellan svenska elektronikimporterande företag och elektronikexporterande företag i USA begränsar delvis vårt handlingsutrymme. De kommer också att få till följd att det sätts en nationell press på oss politiskt, även försvarspolitiskt. Dessutom är många enskilda detaljer i vårt svenska försvar beroende av teknikimport. På denna punkt är industriministerns svar inte tillfredsställande. Han nämner inte huruvida det svenska mikroelektronikprogrammet verkligen har sådana förtecken att vi hinner i fatt eller är på väg att hinna i fatt, om vi kan disponera resultatet av det fritt, om vi kan sälja det fritt vart vi vill eller om vi fortfarande står under någon form av förmynderi. Det har gjorts ett radioprogram om detta, och där påstods det att resultatet av mikroelektronikprogrammet inte skulle få användas helt fritt, utan samma begränsningar skulle gälla i det avseendet.

Herr talman! Enskilt ägda hyresfastigheter missgynnas i många avseenden. Lånevillkoren är betydligt sämre än för den s.k. allmännyttan, hyreshusavgiften träffar dem betydligt hårdare, avdragsbegränsningen kan slå hårt för deras ägare osv. Missgynnandet av de enskilt ägda fastigheterna förstärks ytterligare av att de fastighetsförvaltande aktiebolagen men inte allmännyttan drabbas av den vinstdelningsskatt som tillkommit för att finansiera fackföreningsfonderna. Inflationsurholkningen av ett lån skall nämligen betraktas som en inkomst då skatten skall beräknas. Ju högre inflationen blir och ju större lånebördan är, desto hårdare drabbas de fastighetsförvaltande privata aktiebolagen.

Vinstdelningsskatten strider således mot neutralitetsprincipen, eftersom allmännyttan går fri. Detta insåg också finansministern, eftersom han i löntagarfondspropositionen skrev att vad gäller bostadsföretagen får undantagande från vinstdelningsskatt vägas in vid bostadspolitiska bedömningar. Nu får jag svaret att bostadsministern f. n. inte är beredd att ta ställning till de bostadspolitiska effekter som undantagande från vinstdelningsskatten kan få. Han hänvisar till att bostadskommittén förväntas lämna sitt slutbetänkande vid årsskiftet 1984-1985. Detta är häpnadsväckande, med hänsyn till att man fattade beslutet om vinstdelningsskatt i december förra året. Sedan dess borde det ha funnits åtskilligt med tid över att tänka, om man vill att undantagandet från vinstdelningsskatten för allmännyttan skall vägas in vid de bostadspolitiska bedömningarna.

Herr talman! Uppenbarligen accepterar man ändå med öppna ögon att fastighetsförvaltande enskilda bolag typ Stafa belastas med betydande belopp i vinstdelningsskatt — även om de går med förlust. Inflationen beräknas, herr talman, såvitt jag vet mellan den 1 juli 1983 och den 1 juli 1984. Det innebär att en uppräkning av lånen med 8976 som underlag för vinstdelningsskatten är vad man har att räkna med för år 1984. I det exempel som jag nämnde skulle möjligheten till ett värdeminskningsavdrag betyda mycket litet. Vad jag frågade var om bostadsministerns mål är att det skall vara konkurrensneutralitet mellan allmännyttan och fastighetsförvaltande enskil da bolag också när det gäller vinstdelningsskatten. På den frågan har jag inte fått något svar.

Herr talman! Jag ser med stort intresse fram mot att regeringen snart lägger fram ett förslag som skall leda till konkurrensneutralitet mellan enskilda fastigheter och den s.k. allmännyttan i vad gäller vinstdelningsskatten, lånevillkoren, hyreshusavgiften och den eventuella fastighetsskatten. Om jag får ta det sagda som ett löfte från bostadsministern att detta är regeringens absoluta avsikt, har vi genom denna diskussion kommit ett steg vidare på vägen.

Herr talman! Jag ser konkurrensneutralitet som ett bra mål, men det måste när det gäller vinstdelningsskatten innebära att antingen även allmännyttan skall drabbas av denna skatt eller också att den skall tas bort också för de privata fastighetsförvaltande aktiebolagen.

Herr talman! Jag är mycket missnöjd med det svar som bostadsministern har lämnat. Till att börja med säger han att det var ”en del” av bostadssubventionerna som skulle omfördelas. Det rörde sig om 6,6 miljarder kronor. Jag är också missnöjd med att inte bostadsministern utnyttjade tillfället att på Hyresgästernas riksförbunds kongress klargöra att det var felaktiga beräkningar som Anderstig använde sig av. I sina beräkningar tog Anderstig upp ränteavdragen som en subvention. Ränteavdragen är en del av en skattepolitisk symmetriprincip, vilken alla partier i riksdagen har varit ense om. Denna princip innebär att den som har ränteintäkter får ta upp dem till beskattning och att den som har ränteutgifter får göra avdrag för dessa kostnader. Om man ändrade på denna princip, skulle det innebära en dubbelbeskattning på en del ränteintäkter och räntekostnader. Detta bortser Hyresgästernas riksförbund från. Det borde bostadsmininstern ha påpekat. I beräkningarna tog Anderstig inte heller hänsyn till att även de som bor i hyreshus och bostadsrättsföreningar har ränteavdrag — indirekt. Både allmännyttan och bostadsrättsföreningarna skattar i princip för en schablonintäkt på 3 26 av taxeringsvärdet men har ofta så stora avdrag att skatten blir noll, och man betalar endast den garantiskatt till kommunen som alltid måste betalas. Lars Anderstigs beräkningar brister alltså i många avseenden. Bostadsministern borde ha tillrättalagt detta, i stället för att använda en stor del av sitt tal till att svartmåla den moderata bostadspolitiken.

Herr talman! Får jag först säga att jag inte deltog i denna kongress. Däremot har bostadsdepartementet skickat ut ett pressmeddelande, där man refererade huvuddragen i vad bostadsministern hade att förtälja för delegaterna på denna kongress. En viktig del i detta pressmeddelande var att bostadsministern beskrev verkningarna av den moderata bostadspolitiken. Jag utgick från att bostadsministern höll även den delen av talet. Vidare tycker jag att bostadsministern har ett stort ansvar när det gäller de motsättningar som uppstår mellan dem som hyr sin bostad och dem som äger sin bostad. Här borde bostadsministern, oavsett om statliga utredningar arbetar eller inte, ha kunnat tala om för Anderstig att beräkningarna på en rad punkter var felaktiga. Beskattningen av egnahem utgår ju från förmånen att bo, och den syftar ju till att man skall få skatteneutralitet jämfört med dem som betalar en hyra med beskattade pengar. Det har alltid varit så att man beskattat dem som äger sin bostad för att man skall uppnå denna neutralitet. När det gäller principen om ränteavdrag — och där svarade Hans Gustafsson inte på min fråga — är det helt korrekt att det alltid betraktats på det sättet. Så måste det vara om man inte skall få en dubbelbeskattning. Jag tycker att ett tillrättaläggande på dessa punkter hade varit på sin plats för att åtminstone något dämpa den motsättning som i dag finns mellan hyresgäster och dem som äger sin bostad.

Herr talman! Det var det förhållandet att bostadsministern förnekade att han hade talat om den moderata bostadspolitiken på kongressen som jag reagerade mot. Våra förslag tål mycket väl att föras ut, men vad Hans Gustafsson gjort är att han fört fram sina egna beräkningar av hur dessa förslag slår. Där har vi helt andra uppfattningar än bostadsministern. Vi kommer naturligtvis att i olika sammanhang lägga beräkningarna till rätta. När det sedan gäller frågan om ränteavdragen är det ju visserligen så att en borgerlig regering noterat hur stora ränteavdragen är, men detta är mycket tveksamt, eftersom ingen kan svara på vad som verkligen kan hänföras till själva bostaden. Alla vet att man kan belåna bostaden för köp av kapitalvaror, dyra båtar osv.

Herr talman! Jag begärde inte annat än att bostadsministern i princip skulle deklarera sin syn på ränteavdragen. Det vägrar bostadsministern att göra. För detta behöver vi ingen utredning, och det är inte detta de 800 eller 1 000 sidorna kommer att handla om. Det är inte heller vad vi i bostadskommittén sysslat med i någon nämnvärd grad. Jag tycker att det hade varit skäl för bostadsministern att försöka dämpa motsättningarna på bostadsmarknaden genom att säga ifrån att dessa beräkningar är felaktiga och att vi kommer att presentera de riktiga siffrorna längre fram.

Herr talman! Jag sade inte att vi inte hade sysslat med denna fråga, utan jag sade att den utgjort en mycket liten del av vårt arbete. Vi följer direktiven från bostadsministern — det är ett som är sant. Jag tycker för min del att det är litet beklämmande att vi skall sätta de som bor i olika upplåtelseformer mot varandra. När en sådan här felaktig beräkning kommer fram, får människorna uppfattningen att det här föreligger en enorm orättvisa mellan hyresgäster å ena sidan och dem som äger sin bostad å andra sidan. Det var det jag ville att bostadsministern skulle ha lagt till rätta på kongressen.

Herr talman! Mot bakgrund av den senaste tidens händelseutveckling i Panjshirdalen i Afghanistan har Karin Ahrland frågat mig på vilket sätt den svenska regeringen nu har reagerat på uppgifterna om Sovjets övergrepp mot civilbefolkningen i Afghanistan. I slutet av april inledde sovjetiska och afghanska militära styrkor en omfattande offensiv mot den afghanska gerillan i Panjshirdalen, belägen ca 8 mil norr om Kabul. Motståndsmännen i området leds av Ahmad Shah Massoud, vilken kommit att bli något av en symbol för kampen mot den sovjetiska militära närvaron i Afghanistan och den sovjetstödda Karmalregimen. Detta är sjunde gången en offensiv utförs mot Panjshirdalen i syfte att slå ned motståndet i området. Sex tidigare offensiver har misslyckats. De militära operationerna har denna gång varit av större omfattning än tidigare. Minst 15 000 sovjetiska och afghanska soldater samt ett stort antal stridsvagnar och helikoptrar uppges ha satts in i striderna mot gerillan. Vidare har sovjetiska bombplan företagit massiva bombningar av dalen. Motståndsmännen har retirerat, och hårda strider lär också pågå i angränsande dalar. Det är ännu för tidigt att närmare kunna fastställa vilka följder denna offensiv har fått för gerillan och civilbefolkningen i området. Striderna i Panjshirdalen är ännu en påminnelse om det brutala krig som pågår i Afghanistan sedan mer än fyra år tillbaka. Den svenska regeringen har i olika sammanhang klargjort sin inställning i denna fråga. Det har bl.a. skett såväl här i riksdagen som i FN vid ett flertal tillfällen. Så sent som denna månad berördes situationen i Afghanistan i ett svenskt anförande om de mänskliga rättigheterna inför FN:s ekonomiska och sociala råd. Sverige stödde också en resolution i rådet om att tillsätta en särskild FN-rapportör för situationen för de mänskliga rättigheterna i Afghanistan. Vi har också tagit upp Afghanistan-frågan i våra bilaterala diplomatiska kontakter med andra länder, däribland Sovjetunionen. Den sovjetiska ockupationen av Afghanistan är ett brott mot FN-stadgans grundläggande principer. De sovjetiska trupperna måste därför dras bort. Vidare måste det afghanska folket ges möjlighet att bestämma sin egen framtid. Den svenska regeringen ger i dessa syften sitt fulla stöd åt FN:s generalsekreterares ansträngningar att få till stånd en fredlig lösning av konflikten. Det är mot nämnda bakgrund också självklart att regeringen fördömer de övergrepp som begås mot den afghanska civilbefolkningen i det pågående kriget.

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret. Jag har fått vänta länge på det — både tidigare och i dag. Men jag är nöjd med det, och därmed gör det inte så mycket att jag fick vänta. När jag ställde den här frågan, skrev jag mycket avsiktligt ordet nu. Jag ville veta om regeringen har agerat nu i anledning av vårens offensiv mot befolkningen i Panjshirdalen. Eftersom jag tillhör de alltför få — tyvärr — som ständigt försöker påminna om Sovjets orättfärdiga angrepp på Afghanistan, så vet jag ganska väl vad som har sagts tidigare från regeringens sida, och jag kan ställa mig bakom vartenda uttalande. Jag har faktiskt också noterat att det socialdemokratiska partiet numera demonstrerar även första maj emot detta angrepp. Det är en tragedi som utspelas i Afghanistan, och vi kan inte bara passivt bevittna vad som händer. Vi måste reagera, och göra det med skärpa. Alla riksdagspartier torde kunna vara eniga om den här saken, och jag tycker det är bra att utrikesministern nu i svaret på min fråga har kunnat påminna om regeringens fördömande av övergreppen. I svaret nämns de diplomatiska kontakter som förekommit med andra länder, däribland Sovjetunionen. Jag skulle då naturligtvis gärna vilja veta om det i verkligheten har skett några kontakter efter de senaste attackerna. Det vore mycket lämpligt att man från svensk sida återigen påminde om att vi, så länge dessa övergrepp pågår i Afghanistan, skall fördöma Sovjetunionen för dess agerande. Jag fruktar, herr talman, att vi kommer att få göra det ganska länge. Men om vi inte gör det, nonchalerar vi ett folk som kämpar för sin frihet.
Herr talman! Jag vill i detta sammanhang bara nämna, att bl.a. Olof Palme i sitt tal på första maj och kabinettssekreteraren Pierre Schori i en stor tidningsartikel har ytterligare understrukit den svenska inställningen. Denna kvarstår, och vi kommer att vid de tillfällen vi har till diskussioner i utrikespolitiska frågor med Sovjetunionen framföra den.
Herr talman! Jag har läst tidningsartikeln, och jag har hört talas om att statsministern tagit upp denna sak. Men vad jag var ute efter var om man hade sagt någonting direkt till Sovjet. Jag har förstått att man inte gjort det. Jag utgår från att man kommer att göra det, och jag räknar med att tidningar Nr 156 och riksdagsprotokoll också läses på Sovjetunionens ambassad.

Herr talman! Gunnel Jonäng har frågat mig om regeringen är beredd att verka för frigivning av Raul Sendic och amnesti åt de politiska fångarna samt stödja de demokratiska strävandena i Uruguay. Uruguay befinner sig i en svår ekonomisk och politisk kris. Förföljelser, fängslanden och tortyr av oppositionella förekommer i förfärande omfattning. Den sittande militärregeringen har sagt sig ha för avsikt att hålla allmänna val i november detta år. Hittills har tre politiska partier fått tillåtelse att deltaga. Processen mot allmänna val och återgång till verkligt demokratiskt styre är emellertid kantad med oklarheter. Självfallet är den svenska regeringens förhoppning att fullständig demokrati snarast återupprättas i landet. Den svenska regeringen kommer att fortsätta att stödja demokratiseringssträvandena i landet och kampen för de mänskliga rättigheterna. Vi har flera gånger, senast i mitten av mars, i FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna framfört vår stora oro över situationen för de mänskliga rättigheterna i Uruguay. Vi har också agerat genom olika diplomatiska kanaler till förmån för de politiska fångarnas situation. Sverige har alltsedan militären tog makten i Uruguay 1973 fört en generös flyktingpolitik gentemot politiskt förföljda från landet. Vi har gett och kommer att fortsätta att ge humanitärt bistånd till de politiska fångarna och deras anhöriga. I överensstämmelse härmed är vi självfallet beredda att inom ramen för vårt allmänna stöd för mänskliga rättigheter i Uruguay verka för att de politiska fångarna i landet friges. Raul Sendic är ett internationellt mycket uppmärksammat fall. Den svenska regeringen följer detta kontinuerligt. Vi kommer inom ramen för den svenska regeringens samlade verksamhet för att förbättra läget för de mänskliga rättigheterna i Uruguay att fortlöpande ha i åtanke att se vad som från svensk sida kan göras för att förbättra Sendics och övriga politiska fångars situation.

Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret på min fråga. Jag har tidigare här i kammaren tagit upp förhållandena i Uruguay såsom I de redovisades av en delegation som besökte landet, vari bl.a. ingick en ledamot av styrelsen för Centerns kvinnoförbund. | Situationen i Uruguay är, som utrikesministern framhåller i sitt svar, allvarlig både ur politisk och ur ekonomisk synpunkt. Antalet politiska 41 medverka till att sovjetiske medborgaren Valentin Agapov återförenas med sin familj fångar ökar, och militärregeringen fortsätter sitt förtryck. Kyrkan och folket har krävt yttrandefrihet och fria val, och regeringen har utlovat val till hösten. Nu kräver folket amnesti för de politiska fångarna inför valet. Det finns ett stort antal politiska fångar i Uruguay. En av dem är Raul Sendic, facklig ledare och folkledare. Sendic byggde upp motståndsrörelsen Tupamaros och blev trots sin självvalda anonymitet en folkledare med moralisk resning. Sendic levde länge underjordiskt. Han greps 1970 och överfördes till Punta Carretas-fängelset. Tillsammans med ett hundratal andra fångar flydde han 1971 från fängelset. Han lämnade emellertid inte sitt land, utan fortsatte sin kamp. Året därefter greps han på nytt, och han sitter sedan 1972 internerad i fängelse — utan rättegång — och lever i isolering. Sendics hustru Nilda Rodriguez de Sendic, som nu bor i Mexico, reser i Europa för att skapa opinion för sin make och söka stöd för att amnesti beviljas honom och andra politiska fångar. Hon har även besökt Sverige, och jag fick då tillfälle att träffa henne. Den internationella opinionen är oerhört värdefull. Sendics villkor har förbättrats på grund av det internationella trycket. Också vi i Sverige har ett ansvar när det gäller att ta del i den internationella opinionen. Med vår flyktingpolitik kan vi bereda en fristad åt politiskt förföljda. Raul Sendic och hans anhöriga bör kunna känna den tryggheten. De kan känna den desto starkare nu, efter utrikesministerns svar här i kammaren. Sverige bör nu på olika sätt arbeta vidare för amnesti åt de övriga politiska fångarna och för att stödja de demokratiska strävandena i Uruguay. Herr talman! Jag är mycket nöjd med svaret, och jag känner stor glädje och tillfredsställelse över utrikesministerns och regeringens stöd för Raul Sendic och övriga politiska fångar i Uruguay.

Herr talman! Thure Jadestig har frågat vilka åtgärder regeringen anser sig kunna vidta för att medverka till att civilingenjör Valentin Agapov kan återförenas med sin familj, som är kvar i Sovjetunionen. Det är nu snart tio år sedan Valentin Agapov begärde politisk asyli Sverige efter att ha lämnat ett sovjetiskt fartyg i Helsingborgs hamn. I oktober 1975 avslog de sovjetiska myndigheterna för första gången en ansökan om utresetillstånd för Agapovs hustru, mor och dotter. Samma månad tog Sveriges ambassadör i Moskva upp ärendet i det sovjetiska utrikesministeriet. Vid sitt officiella besök i Sovjetunionen i april 1976 vädjade statsminister Palme till den sovjetiske regeringschefen att betänka fallets humanitära aspekter och tillåta att familjen fick återförenas i Sverige. Därefter har ett stort antal hänvändelser i fallet gjorts från svensk sida, senast i mars i år. De sovjetiska myndigheterna har dock varje gång avslagit de ansökningar om utresetillstånd för familjen som lämnats in. De sovjetiska myndigheterna har gjort gällande att Agapov begått ett brott genom sitt avhopp. Även om det i sovjetiska ögon rör sig om ett brott, borde tio års separation vara ett tillräckligt hårt straff. Familjens påtvingade separation står i strid med andan och bokstaven i europeiska säkerhetskonferensens slutakt liksom med FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Regeringen är beredd att på samma sätt som hittills fortsätta ansträngningarna att få till stånd en återförening av familjen Agapov så länge familjen önskar detta. För hustrun är det fråga om att få utresetillstånd för att bosätta sig hos maken i Sverige, medan modern och dottern endast vill besöka honom. Det kan tilläggas att Valentin Agapov sedan mer än fem år är svensk medborgare.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Som redan sagts i svaret har det varit ett årtiondes kamp för Valentin Agapov att finna en form för att kunna återförenas med sin familj. Den som följt hans öde under årens lopp har stor respekt för hans insatser, även om enstaka metoder någon gång har kunnat diskuteras. Det är ju beundransvärt att familjebanden trots stora svårigheter under alla dessa år har kunnat upprätthållas. Det står klart för alla att hans hustru den dag som i dag är inte har någon högre önskan än att få förena sig med sin man. Familjens situation i en ort en mil från Moskva har varit mycket svår — vissa perioder t.o.m. förnedrande. I dag är familjens sociala förhållanden betydligt bättre. Det har anförts att fru Agapov skulle vara en säkerhetsrisk för det sovjetiska samhället, enär hon tidigare arbetat inom den högtekniska industrin. Det är ett argument som naturligtvis inte håller i dag. Den sovjetiska tekniken har med säkerhet förändrats under en tioårsperiod, och fru Agapovs kunskaper då kan i dag inte ha någon större betydelse. Valentin Agapov har haft självdisciplinen att ligga lågt i närmare fem år för att den tysta diplomatin skulle kunna verka. Det har han gjort under informella löften om och förhoppningar om att det skulle ge resultat. Tyvärr kan man konstatera att situationen inte har förändrats. Landsorganisationens internationelle chef Erik Karlsson har personligen besökt fru Agapov, och jag är övertygad om att statsrådet har kunnat ta del av hans synpunkter. Trots talet i FN om mänskliga rättigheter och Helsingforsdeklarationen synes det i det här fallet inte finnas den minsta gnutta humanitet. Det förenklar naturligtvis inte regeringens möjligheter, men liksom statsrådet tycker jag att familjens medlemmar var och en på sin ort har lidit nog. I humanitetens namn måste man göra någonting. Det verkar som om den tysta diplomatin inte ger de förväntade skördarna, men jag noterar med tacksamhet att regeringen fortsätter att arbeta. Min förhoppning är att man skärper tonen.

Herr talman! Oswald Söderqvist har frågat mig vilka möjligheter och vilken vilja den svenska regeringen har att konkret agera med anledning av den chilenska regimens användande av krigsrätter. Den chilenska regeringen införde 1981 möjligheten av krigsrätt efter ett uppmärksammat mord på en hög officer i säkerhetstjänsten, CNI. Hittills har en person dömts i krigsrätt. Han dömdes till livstids fängelse. Dödsstraff är en möjlig påföljd i Chile för mord och attentat. Beroende på vem som utsatts för brottet kan rättegången äga rum i krigsrätt, militärdomstol eller civil domstol. Den chilenska högsta domstolen skall inom kort avgöra huruvida fem personer skall ställas inför krigsrätt för mord på en general. För tre av dessa fem har åklagaren yrkat på dödsstraff. Ytterligare en person riskerar f.n. att ställas inför krigsrätt. Han anklagas för att ha mördat en CNI-agent. Attentat av politisk natur avgörs normalt i Chile i militärdomstolar. Sammanfattningsvis riskerar f.n. 14 åtalade i Chile att dömas till döden i olika fora. Detta ger oss anledning att återigen upprepa vår välkända ståndpunkt att utdömande och verkställande av dödsstraff är en barbarisk och omänsklig företeelse som måste avskaffas. Som bekant har den svenska regeringen länge verkat härför internationellt. Användande av krigsrätter och överväganden av en antiterroristlag är exempel på den hårdnande repressionen i Chile. Det behöver nästan inte sägas att vi skarpt tar avstånd från användande av krigsrätter. Som jag sade här i riksdagen den 11 november 1983 är det regeringens uppfattning att en av de viktigaste insatserna Sverige kan göra för en fortsatt demokratisk utveckling i Chile är att hålla en dialog öppen med de demokratiska krafterna och väcka en internationell opinion för deras kamp. Som jag också sade då har vi i internationella sammanhang kraftigt och utan omsvep fördömt de brott mot de mänskliga rättigheterna som diktaturregimen begått.

Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret på min fråga. Det är positivt att man från den svenska regeringens sida ännu en gång slår fast hur man ser på förtrycket i Chile. Då och då blir ju sådana här spörsmål aktuella, eftersom motståndet mot juntan i Chile ökar och därmed, naturligtvis, även repressionen. Den aktuella vågen av arresteringar i de folkliga protesternas spår är ett bevis på att motsättningarna hårdnar. Nr 156 Således ökar även förtrycket. Måndagen den Den svenska regeringen har, som utrikesministern nyss sade, tagit avstånd 28 maj 1984 i detta sammanhang. Jag är helt nöjd med detta, liksom jag är nöjd med det svar jag fått i dag. Om åtgärder för att Frågan är ju om det finns någon möjlighet för den svenska regeringen att främja ett gott samhjälpa just de människor det här gäller. En följdfråga blir då: Kan man, i arbete önedriust: händelse av att ansökningar om asyl skulle inkomma, inom ramen för ningens tjänst gällande flyktingkvot betrakta dessa människor som politiska flyktingar och därmed bevilja dem asyl i Sverige?
Herr talman! Självfallet måste varje ansökan prövas individuellt. Det kommer också att ske. I vad gäller Sveriges allmänna uppfattning om diktaturen i Chile har ju regeringen, som Oswald Söderqvist nämnde, klargjort sin inställning alldeles bestämt. Från min sida skedde det bl.a. i samband med att vi förra året fick konstatera det tragiska att tio år gått sedan kuppen i Chile ägde rum, utan att det chilenska folket återfått friheten.

Herr talman! Gunnel Jonäng har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att förhindra att sådana händelser som refereras i Gunnel Jonängs fråga upprepas och för att befrämja ett gott samarbete i nedrustningens tjänst. Bakgrunden till Gunnel Jonängs fråga är ett symposium som genomfördes den 22 maj om de ekologiska konsekvenserna av ett omfattande kärnvapenkrig. Det är min förhoppning att detta symposium kommer att bidra till att dessa avgörande frågor ges ytterligare uppmärksamhet i den svenska debatten. Det politiskt breda deltagandet vid symposiet, liksom närvaron av massmedia, bör skapa goda förutsättningar för detta. Symposiet arrangerades av nedrustningsdelegationen i samarbete med Myrdalsstiftelsen och Arbetarrörelsens fredsforum. Nedrustningsdelegationen har, som bekant, en parlamentarisk sammansättning. I Myrdalsstiftelsens representantskap finns samtliga riksdagspartier, förutom moderata samlingspartiet, företrädda. Jag har, i flera sammanhang, uttryckt min glädje över det stora intresset för fredsfrågor i Sverige. Ett starkt folkligt engagemang, parat med kunskap, är nödvändigt om nedrustningsarbetet skall kunna bli framgångsrikt. 45 främja ett gott samarbete i nedrustningens tjänst Regeringen kommer, också fortsättningsvis, att på alla sätt söka understödja detta engagemang. Det bör ligga i allas intresse att på nedrustningens område söka ett samarbete där sakfrågorna ställs i centrum.

Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret på min fråga. Det är nödvändigt med bästa möjliga samarbete mellan de politiska partierna för att vi skall kunna uträtta något i nedrustningens och fredens tjänst. Jag vill understryka att vi i nedrustningsdelegationen, under den tid som jag varit ledamot där, har haft ett gott samarbete och en öppen diskussion, och det är angeläget att detta får fortsätta. Som framgått av tidningsintervjuer blev samtliga tre icke-socialistiska ledamöter i nedrustningsdelegationen förvånade över den inbjudan som sändes ut i delegationens namn till ett symposium om den nukleära vintern. Inbjudan skedde, som utrikesministern säger, i samarbete med Myrdalsstiftelsen och Arbetarrörelsens fredsforum. Om detta samarbete hade vi i nedrustningsdelegationen inte informerats — endast om att nedrustningsdelegationen skulle stå som inbjudare. Det är naturligtvis fel att ett visst politiskt parti favoriseras framför andra. Det finns flera partier som har fredsorgan, och man bör i regeringskansliet göra klar åtskillnad mellan regeringsorgan och det socialdemokratiska partiet. Jag ser detta som ett olycksfall i arbetet. Sådant kan hända, och då bör man ha kurage att medge det och i synnerhet att se till att sådant inte upprepas — och det räknar jag med. Symposiet om den nukleära vintern var utomordentligt intressant och angeläget. Det känns också tillfredsställande att tillfälle gavs för organisationer av olika slag att lyssna till professor Carl Sagan och den efterföljande vetenskapliga paneldebatten. Det hade varit önskvärt att flera hade beretts tillfälle att delta. Det hade kunnat ske med en större bredd bakom inbjudan. Jag delar utrikesministerns uppfattning om samarbete i nedrustningens tjänst och också beträffande att det är sakfrågorna som måste ställas i centrum. Jag är också övertygad om ett fortsatt gott samarbete i nedrustningsdelegationen. Alla goda krafter behövs — därom tror jag att vi eniga — i arbetet för fred och nedrustning.
Herr talman! Jag kan till fullo instämma i vad Gunnel Jonäng har sagt. Jag vill emellertid framhålla att det tydligen har uppstått något missförstånd i kontakten mellan delegationens ordförande och ledamöterna. Den uppgift som jag har fått säger nämligen att parlamentarikerna blev tillfrågade om arrangemanget och att det kom klartecken från samtliga, dock med ett påpekande om att det inte skulle bli partipolitiskt jippo — och det vill jag också anse att det inte har blivit. Det missförstånd som kan ha förekommit bör vi emellertid inte låta gå ut över ett fortsatt gott samarbete i nedrustningsdelegationen.
Herr talman! Tyvärr förhåller det sig inte på det sätt som utrikesministern säger. Jag vill också poängtera att inte heller moderata kvinnoförbundet inbjöds till detta symposium. Jag har varit — och det hoppas jag framgick — mycket lågmäld i tonen. Jag vill inte göra någon stor affär av det här, eftersom det skulle kunna skada vårt fortsatta arbete. Utrikesministern säger själv i sitt svar att det ligger i allas intresse att på nedrustningens område söka ett samarbete där sakfrågorna ställs i centrum. Det är självfallet detta som är det viktiga — att vi kan ha ett gott samarbete i dessa frågor och att vi gör vad som står i vår makt för att medverka till nedrustning och fred i världen.

Herr talman! Margot Wallström har i en interpellation ställt följande frågor till mig: — Har regeringen för avsikt att framföra svenska protester mot kärnvapenproven i Stilla havet i samband med president Mitterrands besök i Sverige i maj 1984? — Avser regeringen att inför den tredje NPT-granskningskonferensen sommaren 1985 aktualisera frågan om de franska kärnvapenproven i Polynesien? — Ämnar regeringen på något annat sätt arbeta för ett stopp för de franska kärnvapenproven i Polynesien? Regeringens syn på Frankrikes kärnvapenprov har sin grund i regeringens allmänna inställning i dessa frågor. Vi kräver att samtliga kärnvapenstater skall avbryta sin provverksamhet. Vi fäster största vikt vid att få till stånd ett avtal om ett fullständigt förbud mot alla kärnvapenprov. Sverige har under drygt 20 år verkat för att få till stånd ett sådant avtal. Vi framlade förra året i den dåvarande nedrustningskommittén i Geneve ett förslag till ett fullständigt provstoppsavtal. Syftet med detta var att med ett rimligt kompromissförslag få i gång reella förhandlingar om ett fullständigt provstoppsavtal. I förslaget har hänsyn tagits till tidigare förhandlingar i frågan och till den tekniska utvecklingen under de senaste åren. Avtalsförslaget innehåller också en kombination av olika kontrollmöjligheter. Därigenom har vi på ett realistiskt sätt velat visa att efterlevnaden av ett avtal kan kontrolleras. Vi har under årens lopp arbetat för att utveckla ett effektivt system för seismologisk kontroll av ett fullständigt provstoppsavtal. Vi har inrättat en seismologisk mätstation i Hagfors, vilken kan registrera kärnexplosioner med förhållandevis låg sprängstyrka. Vi har åtagit oss att i Sverige upprätta ett internationellt center, som ett led i ett internationellt övervakningssystem. Sverige leder också nedrustningskonferensens i Gendve seismologiska expertgrupp. Frågan om ett provstoppsavtal behandlas av nedrustningskonferensen i Genéve. F. n. är läget mycket låst, och inga förhandlingar pågår. Vi betraktar detta som mycket allvarligt, inte minst mot bakgrund av att icke-spridningsfördragets tredje granskningskonferens äger rum 1985. När förhandlingar om ett provstoppsavtal kommer till stånd är det av stor vikt att samtliga kärnvapenstater inkl. Frankrike deltar i dessa och ansluter sig till ett framtida avtal. Enligt uppgifter från FOA har sedan 1945 inte mindre än 1 468 kärnvapenprov utförts. Av dessa har Förenta staterna utfört 756, Sovjetunionen 529, Frankrike 120, Storbritannien 36 och Kina 27. Dessutom har Indien utfört en kärnsprängning, enligt egen uppgift för fredligt ändamål. Enligt tillgängliga uppgifter har Frankrike inte efter 1974 testat kärnvapen i atmosfären. Landet har inte heller efter 1977 sprängt laddningar som klart överstiger 150 kt i sprängstyrka. Därmed skulle Frankrike respektera det partiella provstoppsfördraget från 1963 och det s.k. tröskelavtalet från 1974. Det är angeläget att den franska politiken inte förändras i negativ riktning. Det är vidare angeläget att Frankrike ansluter sig till existerande avtal inom detta område. Det torde stå klart att underjordiska prov vållar mindre skador än prov i atmosfären. Det kan dock inte uteslutas att även underjordiska prov kan vålla allvarliga skador. Regeringen fäster stort avseende vid NPT:s tredje granskningskonferens. Inför denna kommer vi att ytterligare understryka våra krav på ett fullständigt provstoppsavtal. Vi menar också att de kärnvapenstater som är parter i detta fördrag har åtagit sig att förhandla om effektiva nedrustningsåtgärder i allmänhet och ett fullständigt provstoppsavtal i synnerhet. Frankrike är tyvärr inte part i fördraget. Under president Mitterrands besök i Sverige underströk statsministern den vikt Sverige fäster vid ett fullständigt provstoppsavtal och att alla prov inkl. de franska upphör. Regeringen hyser förståelse för de många protester som har uttalats mot de franska kärnvapenproven i Stilla havet. En enhällig opinion bland staterna i regionen, däribland Australien och Nya Zeeland, har fördömt proven. En grupp bestående av vetenskapsmän från Nya Zeeland, Australien och Papua Nya Guinea besökte Mururoa-atollen i höstas för att studera miljöeffekterna av de franska proven. Gruppens rapport kommer att föreligga i juli. Regeringen kommer att studera den noggrant. Av vad jag här har anfört framgår att Sverige intensivt arbetar för ett provstopp. Inget lands kärnvapenprov kan därvid behandlas isolerat. Frankrikes beredvillighet att ansluta sig till ett avtal torde sammanhänga med Förenta staternas och Sovjetunionens inställning. Vi ser dock en positiv fransk politik i förhållande till provstoppsfrågan som synnerligen betydelsefull under ett kommande förhandlingsarbete.

Herr talman! Den svenska regeringens inställning till provstoppsavtalet och dess vilja att verka för kärnvapenfrihet, stopp för kärnvapenprov och sådana saker är väldokumenterad. Om den är vi alla ense. Men i det här fallet, när det gäller relationerna till Frankrike, finns det en speciell svensk vinkling som verkligen kan diskuteras — jag tänker på vår egen export av kärnkraftsavfall till upparbetningsanläggningen i La Hague enligt det s.k. Cogéma-avtalet. Frankrike har — som också sägs i interpellationssvaret — inte ratificerat provstoppsavtalet. Men det har inte hindrat Sverige från att gå in i ett samarbete med Frankrike, som innehåller många oklara punkter. Det har sagts att vi har fullständig kontroll och att det inte finns någon risk för att kärnkraftsavfall från Sverige kan användas i det franska kärnkraftseller kärnvapenprogrammet. Men vi vet att det finns svinn och passusar i Cogéma-avtalet, som tillåter Frankrike att köpa plutonium. För att förekomma argumentet att det inte går att använda plutonium upparbetat från kärnkraftsavfall till vapentillverkning vill jag än en gång — jag vet inte för vilken gång i ordningen — tala om att det är fullt möjligt. I USA, där den senaste tekniken har utvecklats, ser man avfallet från civila kärnkraftverk som en mycket viktig råvarukälla för kärnvapentillverkning. Jag vill fråga utrikesministern om han anser att den här frågan är okomplicerad. Sedan kan vi tala vackert om och tycka synd om polynesierna —det tycker jag också. Men här är Sverige inblandat på ett helt annat sätt än i många andra sammanhang. Är detta helt okomplicerat för utrikesministern och den svenska regeringen?

Herr talman! Det finns en bred opinion i vårt land för de försök som görs att stoppa de franska kärnvapenproven i Stilla havet. Svenska FN-förbundet har under helgen hållit sitt årsmöte i Katrineholm, ett mycket positivt möte, med kraftfull samling kring de internationella frågorna och den internationella solidariteten. Bl.a. togs där upp frågan om kärnvapenproven i Stilla havet. Svenska FN-förbundet har ett stort antal medlemmar från ideella och politiska organisationer, från de kristna samfunden och fredsorganisationerna.

Jag tyckte det kunde vara intressant att vidareförmedla denna opinionsyttring från det stora FN-förbundet till riksdagens ledamöter. När Frankrikes president nyligen besökte Sverige överlämnade vi från Centerns kvinnoförbund ett brev till honom, i vilket vi bl.a. skrev så här i denna fråga: ”Sveriges största kvinnoförbund, centerns kvinnoförbund med 71 000 medlemmar, vädjar till Er herr president att uppfylla Ert tidigare givna löfte att upphöra med kärnvapenproven i Polynesien. Det är ovärdigt Er och Ert land att utnyttja Polynesien och människorna där för uppbyggnad av de franska kärnvapenarsenalerna. Hur kan Ni utsätta befolkningen för de faror kärnvapenproven innebär?

Jag vill därmed understryka att det finns en stark opinion i Sverige mot de franska kärnvapenproven. Jag har aldrig varit riktigt till freds och är det fortfarande inte med regeringens agerande i fråga om de franska kärnvapenproven. Man kryper nämligen hela tiden bakom det fullständiga provstoppsavtalet, som naturligtvis i och för sig är mycket viktigt. Men jag anser att regeringen parallellt därmed måste agera mer kraftfullt mot just de franska kärnvapenproven. Det är riktigt, som utrikesministern säger i sitt svar, att Sverige arbetar intensivt för ett provstopp. När han däremot säger att inget lands kärnvapenprov kan därvid behandlas isolerat, så instämmer jag inte i det. Jag anser nämligen att vi varken behöver eller skall tassa i filttofflorna vad gäller de franska kärnvapenproven. Det borde inte vara några större svårigheter för den svenska regeringen att utöva ett starkt tryck på den franske presidenten, som ju också är socialist.

Herr talman! Överläggningarna om kärnvapen upptog ingen liten del av de samtal som vi hade med president Mitterrand under hans besök i Stockholm. Det skedde vid sammanträdet med regeringens representanter. Det är uppenbart att frågor ställdes också vid presskonferensen, där presidenten klargjorde sin uppfattning. Det är inte heller någon hemlighet att vår inställning till kärnvapen är mycket olika, kanske diametralt olika, Frankrikes. Vi accepterar inte den kärnvapenavskräckning som Frankrike liksom en del andra kärnvapenmakter bekänner sig till. Det vanliga svaret från fransk sida är att man har så få kärnvapen jämfört med USA och Sovjetunionen. Detta är sant, men hindrar inte att vi har rätt att kritisera den franska kärnvapenupprustningen. Så har också skett. Detsamma gäller självfallet proven. Också där kan fransmännen visa på att många fler prov anordnas av USA och Sovjetunionen. Men inte heller detta är ett starkt skäl. Diskussionen gäller i detta fall de franska proven. Ändå ligger det givetvis närmast en självklarhet i vad jag tidigare sade i mitt interpellationssvar, nämligen att det är meningslöst att kritisera bara Frankrike utan att ta upp frågan om provstopp i dess helhet. Så verkar också Sverige. Vi driver mer konsekvent än någon annan stat kravet på fullständigt provstopp. Det är även det effektivaste medlet mot ytterligare spridning av kärnvapen till nya stater. När det gäller frågan om att i Världshälsoorganisationen ta upp de franska kärnvapenproven vill jag inte nu uttala någon bestämd mening. I och för sig kunde det anses motiverat. Men vi vet också att många av FN:s fackorgan med stora och viktiga uppgifter får sin verksamhet söndersliten genom att där kastas in frågor som präglas av enormt starka motsättningar mellan stormakterna. Det viktiga arbete som Världshälsoorganisationen utför i kampen mot en oändlig mängd sjukdomar skulle då kanske komma i skuggan av en storpolitisk debatt mot eller för användningen av kärnvapen. Därför talar mycket för att frågan om kärnvapens användning och utprovning Nr 156 koncentreras till det särskilda FN-organ som sysslar med nedrustningsfrågor. Måndaj Men det förefaller mig samtidigt självklart att de miljöfaror som föreligger till 28 maj a följd av kärnvapenproven bör beaktas också i Världshälsoorganisationen. J vad Söderqvist SE upp frågan OR Fersnysal som Sverige har med Om åtgärder mot Frankrike om upparbetning av utbränt kärnbränsle. Till svar på den frågan - s 2 , : ER kärnvapenproveni vill jag bara säga att efter upparbetning skall detta kärnbränsle återgå till Stilla havet Sverige. Jag har ingen anledning att uttala misstankar mot Frankrike för att det inte skulle följa det avtal som är träffat mellan våra två länder. Vi nådde vid det här tillfället inte några medgivanden från Frankrike om att man avsåg att sluta proven i Polynesien, men jag vill ändå säga att jag tror att Frankrike, som den stat det är, ingalunda är oberört av den kritik som utövas. Jag vill framhålla att förslag om fransk anslutning till icke-spridningsfördraget NPT nu har lagts fram i nationalförsamlingen. Vederbörande utskott i deputeradekammaren har också rekommenderat att Frankrike skall ansluta sig. Det är självklart att Sverige med tillfredsställelse skulle hälsa en fransk anslutning till ett icke-spridningsfördrag där parterna enligt vår mening förbinder sig att genomföra seriösa förhandlingar om effektiva nedrustningsåtgärder och i synnerhet ett fullständigt provstoppsavtal.

Herr talman! Jämfört med de stora internationella frågorna som gäller kärnvapenspridningen och framstötar i Världshälsoorganisationen m.m., som utrikesministern var inne på och där svårigheterna naturligtvis är enorma, är den fråga jag har tagit upp av en annan dignitet. Den berör Sverige självt som stat, och där finns en möjlighet för oss att visa vad vi verkligen vill göra. Knappast någon annan fråga i det här sammanhanget har väl diskuterats så mycket som Cogéma-avtalet och Sveriges export av utbränt kärnbränsle, men där finns fortfarande mycket stora frågetecken. Avtalet tillåter Frankrike att redovisa det upparbetade plutoniet med 3 96 svinn. Det finns också en 53 passus i avtalet som ger Frankrike rätt att köpa upparbetat plutonium av Sverige om man betalar efter världsmarknadspris. Tidigare regeringar har inte velat släppa hemligstämpeln på det här avtalet, fastän det finns tillgängligt överallt, översatt till engelska och numera också till svenska. Det vore verkligen en akt av öppenhet och ett bra bevis på hur den svenska regeringen ser på frågan om kärnvapenspridning och frågan om att inte delta i kärnvapenupprustningen som plutoniumproducent, om man hävde hemligstämpeln och frankt förklarade att de här reglerna inte gäller. Vi skall inte sälja plutonium till Frankrike, eller hur? Det finns en passus i Cogéma-avtalet som säger att Frankrike har rätt att köpa plutonium från Sverige, vilket också är sant. Därför tycker jag att Sverige som vanligt i det här fallet visar sina dubbla ansikten. Vi talar vitt och brett om att vi skall arbeta mot kärnvapenspridningen. Vi fördömer Frankrike. Samtidigt har vi affärer med Frankrike på området. Vi producerar plutonium som Frankrike kan nyttiggöra sig. Vårt tal stämmer ju inte. Det är svagt av regeringarna, både av den nuvarande och av tidigare borgerliga regeringar, att inte på ett mera konkret och riktigt sätt ta tag i den här frågan, där det utan hänsyn till svårigheterna på det internationella planet finns möjlighet till ett bestämt ställningstagande.
Herr talman! Att vi har olika uppfattningar i Frankrike och Sverige när det gäller kärnvapen är uppenbart. Det innebär naturligtvis inte att vi för den skull inte skall kritisera Frankrike för den väldiga kärnvapenuppbyggnad som sker där. Provstoppsavtalet är oerhört viktigt. Det var ju under den icke-socialistiska regeringen som vi lade fram ett förslag till provstoppsavtal. Detta förslag har sedan reviderats och åter lagts fram av den nuvarande socialdemokratiska regeringen. Här står vi alltså helt eniga i vår uppfattning när det gäller provstoppsavtalet. Vikten av ett sådant avtal är obestridlig. Det är ändå mycket angeläget att vi vid sidan av arbetet med detta avtal också går in i direkt kritik mot de franska kärnvapenproven. Det är viktigt att man från regeringens sida reagerar på den svenska opinionen på detta område och man kanaliserar de svenska organisationernas och folkrörelsernas oro vidare till den franska regeringen. Oswald Söderqvist var inne på det svenska kärnbränsleavfallet i Frankrike. Det är självfallet ytterligare en angelägenhet som gör att vi bör ägna oss speciellt åt kärnvapnen i Frankrike. Vi är många, inte minst inom centerpartiet, som är oroade över vart vårt kärnbränsleavfall tar vägen i Frankrike — om det används till nya kärnvapen e.d. Vi har därför från svensk sida verkligen ett ansvar i de här frågorna både när det gäller den franska uppbyggnaden av kärnvapen och när det gäller de franska kärnvapenproven i Stilla havet.
Nr 156 Herr talman! Jag vill instämma i Gunnel Jonängs uttalande om betydelsen Måndagen den av ett avtal om fullständigt provstopp, en fråga som vi driver gemensamt från 28 maj 1984 de politiska partierna. Därutöver vill jag beträffande vårt avtal med Frankrike säga att regeringen inte har någon anledning att utgå från annat än Om svenska medie" att Frankrike kommer att respektera avtalet och inte på något sätt biståndsinsalser egenmäktigt tar befattning med det kärnbränsle som exporteras från Sverige för upparbetning. Oswald Söderqvist må ha hur stora behov som helst att misstänkliggöra Frankrike. Jag känner inget behov, även om nya exempel i den riktningen skulle komma.
Herr talman! Det handlar ju inte om att misstänkliggöra Frankrike. Jag tror precis som utrikesministern att Frankrike kommer att hålla Cogémaavtalet, som både den franska och den svenska regeringen har godkänt. Det är just detta som är själva vitsen. I detta avtal finns det en paragraf som tillåter Frankrike att köpa plutonium, upparbetat från svenskt kärnbränsle. Så jag tror säkert att fransmännen kommer att hålla kontakten. Det är detta som är det allvarliga i den här frågan, utrikesminister Bodström. Vi två har inte diskuterat det här förut, men jag har diskuterat det med många ministrar från skilda håll. Vi talar om icke-spridningsavtalet och säger att Frankrike bör ansluta sig till detta och att Sverige som stat vill verka för det. Men samtidigt har vi detta olycksaliga kontrakt, som i och för sig är skrivet av borgerliga regeringar, men som ändå finns kvar. Det tycker jag att utrikesministern och andra i regeringen skulle känna sig litet oroliga över och föra in i resonemangen när man talar om kärnvapenprov i Stilla havet som utförs av Frankrike. Vi är nämligen medskyldiga. Det kan hända att det blir så, inom en tioårsperiod kanske, att plutonium från svenskt upparbetat kärnbränsle kommer att användas i franska bomber — och vad säger Sverige då?

Herr talman! Pär Granstedt har ställt följande frågor till statsrådet Hjelm-Wallén: 1. Planeras några svenska mediebiståndsinsatser inom ramen för eller i samarbete med IPDC? 2. Hurääriså fall en sådan insats tänkt att vara utformad och när skulle den kunna komma till stånd? Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. Jag delar frågeställarens uppfattning att stöd till utveckling av och uppbyggnad av massmedia i tredje världen är viktigt för demokratiseringsprocessen. Det framhöll jag också i årets budgetproposition. Sverige har under årens lopp bidragit till u-ländernas utveckling på medieområdet, vilket framgår av mediebiståndsutredningens rapport som publicerades förra året. Totalt har mer än 600 milj.kr. anslagits för bistånd inom medieområdet. Tillkomsten av det internationella programmet för kommunikationsutveckling, IPDC, som välkomnades av Sverige redan i FN:s generalförsamling 1980, har öppnat ytterligare en väg för att underlätta identifieringen av projekt på medieområdet som kan komma i fråga för finansieringen med svenska medel. Sverige har traditionellt stött internationella organ, och en stor del av vårt bistånd förmedlas genom dem. Samtidigt har vi framhållit att inrättandet av nya organ och fonder inte automatiskt kan förväntas leda till nya resurser. Detta gäller även IPDC:s särskilda konto. Svensk finansiering av projekt som presenteras inom IPDC:s ram kan komma i fråga om projekten i övrigt stämmer överens med svenska principer, om de avser länder i vilka svenskt bistånd redan arbetar eller där man från svensk sida eljest önskar göra insatser, och om deras genomförande kan följas på ett för deltagande parter givande sätt. F.n. studerar berörda instanser — i första hand SIDA — en rad projekt som sammanställts och överlämnats av IPDC. Vid IPDC:s styrelsemöte i maj i år — där Sverige är företrätt på observatörsnivå — diskuterades en rad konkreta och i flera avseenden intressanta projekt. Rapporten och underlaget från detta möte kommer att noga studeras som ett led i vår kontinuerliga strävan att kunna besluta om biståndsinsatser med förtröstan om bra resultat och effektivt genomförande.

Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret på min interpellation. Massmediebistånd kanske vi upplever som liggande litet grand vid sidan av den typ av biståndsprogram som vi i vanliga fall sysslar med. Men det hindrar inte att bistånd på massmedieområdet är mycket viktigt. Ett av de biståndspolitiska mål som vi har fastställt här i riksdagen är ju att främja en demokratisk utveckling i u-länderna. Det är ett mål som det många gånger kan vara svårt att närma sig. Men jag tror att det är helt uppenbart att just utvecklingen på massmedieområdet är av central betydelse för möjligheterna till en demokratisk utveckling i många fattiga länder. Vi vet att massmedia i många u-länder har stora svårigheter att kämpa med. I många fall har man mycket litet av tradition på massmedieområdet att falla tillbaka på. I stora delar av den tredje världen är det mycket glest mellan framför allt tidningarna. I många fall måste massmedia brottas med påtryckningar av olika slag från regeringarna. I vissa fall är t.o.m. regeringskontrollen över massmedia mycket hård. Genom utbildningsprogram och andra biståndsinsatser kan man stärka massmedias ställning i den tredje världen. Det kan leda till bättre massmedieorgan, bättre tidningar, bättre radiooch TV-verksamhet. Men samtidigt innebär ofta utbildning och vidgade internationella kontakter för massmedia i tredje världen också att de blir mindre mottagliga för påtryckningar från regeringar och andra starka krafter i de länder där de verkar — att de får möjligheter att spela en mera självständig roll. Det är helt klart, herr talman, att detta med massmedia och den tredje världen är ett känsligt område, där det finns konflikter. Vi är från de västliga demokratierna ofta kritiska — och med allt skäl, tycker jag — mot de olika former av regeringsstyrning av massmedia som förekommer i många u-länder, och för allt i världen också i många andra länder. Från u-landshåll är man kritisk mot — och bekymrad över — den västdominans som råder i den internationella massmedievärlden. Det finns naturligtvis en känslighet för att vi försöker styra också massmedieutvecklingen i u-länderna. Inom ramen för ett multilateralt samarbete, t.ex. med UNESCO, som är det FN-organ som bl.a. har ansvar för massmedieområdet, kan kanske u-länderna och de västliga i-länderna komma närmare varandra. Syftet borde ju vara tvåfalt — dels att stärka u-landsmassmedias ställning gentemot de egna regeringarna, så att de kan spela en självständigare roll, dels att stärka u-landsmassmedias ställning på det sättet att de blir mindre beroende av de stora internationella pressbyråerna, som ju ofta har sin hemvist i rika västländer. UNESCO har, som jag ser det, en självklar roll på detta område, och UNESCO:s viktigaste redskap när man vill främja massmedieutvecklingen i de fattiga länderna är just organisationens särskilda program, IPDC. Sveriges agerande i förhållande till UNESCO:s massmediebistånd och dess program, IPDC, är inte klanderfritt, tycker jag. Från svenskt håll har det gjorts många positiva uttalanden. Det framgår också av interpellationssvaret hur vi välkomnade programmet i FN. Vi har också på upprepade generalkonferenser i UNESCO gjort positiva uttalanden, visat hur bra vi tycker att det här med IPDC är. Men något egentligt svenskt stöd har inte kommit. Det har väckt en del förvåning i u-världen att det är så långt mellan ord och handling när det gäller svensk inställning till UNESCO:s massmediebistånd — fagra ord men inga pengar. Själv hade jag förmånen att få vara med på en del av UNESCO:s generalkonferens i Paris i höstas. Där upplevde jag vilken oerhörd vikt u-länderna fäster vid UNESCO:s massmedieprogram IPDC. Jag fick också erfara den förvåning som det väcker att Sverige bara kommer med fagert tal och inte gör någonting. Vi svenskar fick det tvivelaktiga nöjet att sitta på de anklagades bänk tillsammans — för allt i världen — med representanter för många andra rika länder, men på ett sätt som vi från svenskt håll inte är riktigt vana vid i biståndssammanhang. Därför tycker jag att det är mycket viktigt att vi nu går från ord till handling och att vi får till stånd ett svenskt samarbete med IPDC. Jag anser att det skulle vara positivt på flera sätt, förutom med avseende på sakinnehållet i det här biståndet. UNESCO har ju på sistone hamnat i skottgluggen för USA:s allmänt negativa attityd till de stora FN-organen, och USA har som bekant anmält sin avsikt att lämna UNESCO. I det skedet tror jag att en positiv svensk åtgärd till stöd för UNESCO vore väldigt värdefull. Sverige har förvisso också, tillsammans med andra nordiska länder, uttalat en hel del kritik mot UNESCO:s verksamhet. Vi har kritiserat UNESCO för att bedriva alltför mycket studier och utredningsverksamhet och för att ha för mycket byråkrati i förhållande till de praktiska biståndsinsatserna. IPDC är just ett praktiskt och obyråkratiskt biståndsprogram, där man vidtar konkreta åtgärder till förmån för u-länderna på massmedieområdet. Det är alltså precis en sådan verksamhet som Sverige har efterlyst, och det är självklart att det ger större eftertryck åt Sveriges uppfattning, om vi även praktiskt är beredda att stödja ett sådant här program. Till detta kommer att IPDC är ett program där det redan finns ett betydande nordiskt inflytande, eftersom ordföranden är en norrman och Norge redan är en stor biståndsgivare. Också det nordiska samarbetet på biståndsområdet skulle alltså främjas genom ett större svenskt engagemang på det här området. Självfallet — det vill jag understryka för att det inte skall uppstå någon missuppfattning på den punkten — ansluter jag mig till de allmänna principer som utrikesministern ger uttryck för när. det gäller förutsättningarna för svenskt stöd. Det är ju principer som gäller svenska stödinsatser över huvud taget, och IPDC skall inte vara något undantag. Men jag är övertygad om att vi utan alltför stora svårigheter bör kunna hitta projekt inom ramen för IPDC som fyller de krav som vi ställer för att Sverige skall kunna göra biståndsinsatser. Herr talman! Det svar som jag fått är ju inte så värst konkret. Men jag vill ändå tolka svaret positivt. Det framhålls att en rad projekt nu studeras, och jag hoppas att vi snart kommer att få ett positivt resultat av de studier som bedrivs. Det är viktigt att vi inte hemfaller åt det som vi stundom kritiserar UNESCO för, nämligen att för mycket ägna sig åt studier och för litet åt konkret handling.

Herr talman! När Pär Granstedt säger att han delar den allmänna uppfattning som jag gett uttryck för om hur mediebiståndet bör utövas och om betydelsen av att fria massmedia byggs upp i u-länderna, kan jag kvittera med att säga att jag delar de principiella uppfattningar som Pär Granstedt här har fört fram. Jag tycker det är angeläget att vi när det gäller det svenska biståndet inte hamnar i den konkurrens som ibland kan föreligga mellan vissa FN-organ. Jag ser det som självklart att vi via UNESCO skall arbeta för journalistutbildning och för konferenser och seminarier som gäller den fria informationen, vilken är en oundgänglig förutsättning för en verkande demokrati. Men när vi kommer över till mera praktiskt tekniska frågor, t.ex. utbyggnad av telekommunikationer för att tjäna pressen och även andra — Nr 156 organ i samhället, kan vi enligt min mening gott hålla oss till UNDP, det z Å är ; 3 Måndagen den utvecklingsorgan inom Förenta nationerna som vi normalt samarbetar med. 28 maj 1984 En särskild fond inom UNESCO är, som jag framhöll i mitt interpellationssvar, inte den självklara lösningen på problemen. Däremot är det Om för tidigt födda uppenbart, att om man inom denna fond arbetar fram olika projekt, kan vi barns rätt till liv mycket väl tänka oss att vara med och stödja dessa. En utredning har nu arbetat med frågan om bistånd för utveckling av massmedier i tredje världen, och det skall bli intressant att se vad olika sakkunniga instanser har att anföra över den utredningen. Därefter får vi möjlighet att mera konkret ta ställning till de frågor som Pär Granstedt har berört.
Herr talman! Det sista utrikesministern sade tycker jag ger anledning till en betydande förtröstan om att vi kan se fram mot ett svenskt stöd till IPDC-verksamhet. Mycket av den verksamheten är just av den karaktär som utrikesministern talade om, eftersom den omfattar t.ex. journalistutbildning och aktiviteter för att på olika sätt förbättra u-landsjournalisternas internationella kontakter. Huruvida man skall ge stöd åt utbyggnad av telekommunikationer inom ramen för UNESCO:s verksamhet eller inom ramen för UNDP tycker jag för min del är en praktisk fråga, där man får ta hänsyn till genom vilken kanal man kan ge det bästa stödet. Men när det gäller insatser som riktar sig direkt till journalistkåren för att förbättra deras arbetsvillkor är förmodligen UNESCO och IPDC en mycket bra kanal. Det ligger en stor fördel i att IPDC är ett multilateralt organ, där u-länderna själva har ett betydande inflytande, så att man kan undanröja misstanken om att det skulle vara fråga om någon sorts påverkan från i-länders sida gentemot u-länders massmedia. Jag förstår att allting måste beredas i den ordning som är föreskriven, men jag vågar ändå hoppas — i synnerhet efter utrikesministerns sista uttalande, men också med hänsyn till de positiva kommentarer som lämnades i interpellationssvaret — att beredningsarbetet så småningom leder fram till konkreta svenska insatser till stöd för IPDC. Jag vill återigen uttala förhoppningen att beredningsarbetet inte blir för långvarigt, utan att vi kan vara ett föredöme för UNESCO också så till vida att vi visar förmåga till relativt snabb handling.

Herr talman! Gunnel Jonäng har, mot bakgrund av att ett socialdemokra 59 tiskt landstingsråd har fört fram tanken på att sätta tidsoch viktgräns för att för tidigt födda barn skall få medicinsk vård, ställt följande frågor till mig: Är jag beredd att ta avstånd från detta cyniska uttalande? Är jag beredd att öka möjligheterna till forskning och vård för att ge dessa barn bästa möjligheter till hälsa? Karin Israelsson har frågat mig om jag är beredd att medverka till att för tidigt födda barn tillerkänns livsuppehållande behandling. Gunnar Hökmark har frågat mig om jag avser att ta initiativ till förslag i den riktning partikollegan i Västerbotten framfört. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Den medicinska teknikens snabba landvinningar ökar alltmer behovet av en allsidig debatt om de etiska frågorna inom sjukvården. Jag tror inte att avsikten med uttalandet har varit att ifrågasätta de rutiner som i dag tillämpas för vård av för tidigt födda barn. Uttalandet är snarare att se som ett försök att beskriva ett växande problem inför framtiden, där den medicinska utvecklingen kan komma att ställa oss inför helt nya och främmande situationer. Jag har diskuterat med socialstyrelsen om behovet av en konferens med ledande forskare inom detta område och inom verksamheten med fosterdiagnostik för att belysa kunskapsläget och behovet av resurser för forskning inom dessa områden samt i anslutning därtill diskutera de viktiga etiska frågorna. Några särskilda åtgärder i övrigt från min sida anser jag f.n. inte vara påkallade. Ansvaret för sjukvården åvilar landstingen.